Herr talman! Till herr Takman vill jag säga att hela intresset för straffhöjningen från 6 till 10 år maximalt är något överdimensionerat. För min del kan jag omöjligen se den som ett av de viktigaste inslagen i den proposition jag har lagt fram. En annan sak är att denna höjning i den allmänna debatten, i press och andra massmedia har framställts som det centrala. De skäl som vi har haft för att föreslå en straffhöjning framgår rätt väl av propositionen. Vi har sagt att när man är så beroende av interna tionellt samarbete på detta område är det rimligt att vi utformar vår lagstiftning något litet efter de regler som gäller i de närmaste grannländerna. Det gjorde vi 1968 och 1969, och det bör vi göra nu också. Den närmaste anledningen till straffhöjningen är, som herr Takman väl vet, att bland andra våra närmaste grannländer Norge och Finland nyligen har höjt straffen till 10 år. Även Tyskland och en rad andra länder har lagt sig på en högre nivå än vår nuvarande. Jag förmenar inte fru Kristensson rätten att vara oense med mig i fråga om den parlamentariska utredningen om vårdfrågorna. Vad jag ville påpeka i mitt tidigare anförande var att vi ändå har kommit varandra mycket närmare än tidigare även i denna kontroversiella fråga om frivillighet eller tvång i vården. Ett av tecknen på detta är att det vid socialutskottets betänkande inte finns en enda reservation om bifall till någon av de motioner som vill ändra systemet och införa mer av tvångsmöjligheter i lagstiftningen om barnavård, psykiatrisk vård och nykterhetsvård. Sedan må det vara riktigt att det inte är färdigtänkt i fråga om hur vården skall bedrivas, att det fortfarande fattas en del i fråga om forskning, att erfarenheterna behöver samlas och ordnas och att det behövs centrala anvisningar beträffande vården, så att kommuner och andra ansvariga huvudmän vet hur de praktiskt skall lägga upp sn verksamhet. Där har efterlysts de råd och anvisningar som socialstyrelsen arbetar på. Enligt de upplysningar som jag har fått kan man till hösten vänta att detta arbete kommer att vara färdigt. Vi har från regeringens sida varit väldigt angelägna att hjälpa till på den punkten, och det är inte minst därför som vi nu vill förstärka socialstyrelsens resurser på narkomanvårdssidan.
Herr talman! Att de nordiska grannländerna höjt straffen och att andra länder har höjt dem ännu mera tycker jag är ett dåligt argument. Jag undrar vart det kommer att leda. Skall vi i fortsättningen, innan vi avskaffar lagar som blir obsoleta genom sin brutalitet och genom att moralregler förändras, vänta på att de som har ännu hårdare och reaktionärare lagar går före? Eller skall vi göra som tidigare — vilket man kunde vara stolt över i sin egenskap av svensk — när den svenska lagstiftningen reformerades i progressiv riktning? Man avskaffade lagar mot brott som inte längre betraktades som brott och man mildrade straffen för andra brott, och vi hyllades världen runt i kriminologiska kretsar för att vi var framsynta och mänskliga.
Herr talman! På det senaste vill jag bara svara, att den här skärpta strafflagstiftningen, som herr Takman gång på gång återkommer till, ju siktar enbart på de grövsta, yrkesmässiga förbrytarna inom de internationella syndikat — eller nationella, för all del — som arbetar i narkotikabranschen. Jag tycker inte att det kan vara någonting att vara så förfärligt stolt över att inte försöka oskadliggöra dessa människor. Åtgärder mot dessa förbrytare kan rädda en hel del.

Herr talman! I motionen 1572 har jag förordat att man skall skapa bättre möjligheter för tvångsvård av narkomaner i de fall där socialarbetare och föräldrar eller andra anförvanter är eniga om behovet. Talrika kontakter med såväl föräldrar till narkomaner som företrädare för polisväsen och socialvård har övertygat mig om behovet av dylika åtgärder. Samma uppfattning har också förts till torgs av bl.a. den norske stortingsrepresentanten Johan Östby. Jag citerar vad han nyligen har anfört i en artikel i tidskriften Nordisk kontakt: ”For det annet må det besorges lovhjemmel for tvangsinnlegging av unge narkotikere og bygges et tilstrekkelig antall av lukkede behandlingsinstitusjoner som er slik sikret at de utelukker innblandning — — — utenfra. I dag må narkomane vere ”motivert” for innlegging. Ellers kan de ikke legges inn. Men langtkomne narkotikere er ikke ”motivert” for noe som helst. Eller rettere sagt: De er motivert i ett sekund, og ikke-motivert det neste. Deres personlighet er i de fleste tilfelle så nedbrutt at de ikke representerer noen selvstendig vilje. Utend adgang till tvangsinnlegging vil institusjonene for mange bli et slag i luften. Jeg tror det er viktig at de unge, når de er tvangsinnlagt, avkreves disiplin og pålegges arbeid, plikter og ansvar.” Många menar att tvångsvård skulle stå i motsatsställning till den frivilliga vård som för närvarande bedrivs. Men så är ju inte alls fallet. Givetvis är det ur alla synpunkter fördelaktigast om en narkoman frivilligt underkastar sig vård, men dessvärre visar erfarenheten att det bara är ett par procent som har vilja och uthållighet att fullfölja en dylik behandling. Jag hävdar att situationen nu är så prekär att kraftigare åtgärder erfordras. Under april månad t.ex. redovisades ett flertal dödsfall i Skåne och Uppland efter användning av det nya preparatet morfinbas. Det finns också ganska samstämmiga uttalanden om att antalet narkomaner som injicerar stimulantia har ökat på senare tid. Motståndarna till tvångsvård hävdar att dylik vård skulle vara ett utslag av en reaktionär inställning till narkomanerna. Låt mig då citera vad Ulla och K.-A. Westerberg anför i en artikel i Aftonbladet den 4 april: ”Under de år vi arbetat med s.k. narkomaner har inte en enda frivilligt önskat lägga av. Först efter ett par månader i avskildhet från sin tidigare miljö har de blivit motiverade och resultaten över förväntan. Barnavårdsnämndens fasthet och individens begränsade valmöjligheter har skapat gynnsamma förutsättningar att i avskildhet från sina tidigare miljöer bygga upp positiva känslorelationer till den nya inre och yttre miljön. Detta för att man senare avspänt skall kunna arbeta igenom utstötningsprocessen — — —, rollfördelningen, beteende, social anpassning, framtid och mycket annat. Detta är positivt tvång — frihet till något — frihet till positiva miljöer — frihet till positiva relationer till medmänniskor utanför missbruksbilden. Något absolut nödvändigt i vården för ungdomsnarkomaner.” Många hävdar också att man i första hand måste inrikta sig på att klara den sociala bakgrunden och att man först därefter har möjlighet att komma till rätta med narkotikaproblemen. Detta kan i och för sig vara riktigt, men det utesluter inte behovet av omedelbara åtgärder för att reda upp situationen för den som redan är fast i narkotikaträsket. Låt mig för att belysa detta bara återge två uppgifter ur häftet ”Fakta om narkotika och narkomani”. På s. 19 anges att en utredning visat, att av dem som regelbundet injicerar stimulantia har närmare 90 procent någon gång gjort inbrott, och drygt tre fjärdedelar har varit så djupt deprimerade att de umgåtts med tanken att ta livet av sig. Jag menar alltså att tvångsvård i dessa fall kan dels verka förebyggande ur brottssynpunkt — dvs. vederbörande kriminaliserar sig inte ytterligare och allmänheten skyddas mot ökad brottslighet — dels hindrar honom från att begå självmord. I detta sammanhang kan man väl också få litet ledning av det fall som kommenterats i dag i tidningarna och som gäller en läkare vilken underlät att tillgripa våld. En patient var intagen för sluten psykiatrisk vård men kom över ett preparat. När sköterskan vände sig till läkaren för att få råd, eftersom hon inte lyckades förmå vederbörande att frivilligt lämna ifrån sig preparatet, sade läkaren att hon skulle försöka få honom att lämna ifrån sig preparatet, men om han vägrade så fick hon inte tillgripa våld. Vad blev resultatet? Vederbörande vägrade att lämna ifrån sig preparatet och injicerade det på sig själv och en medpatient, och medpatienten avled. Jag tror att när vederbörande patient blev medveten om vad han hade ställt till med, så uppfattade han det inte som särskilt humant att man underlät att tillgripa våld i det fallet. Det är många som påstår att tvångsvård alltid är ineffektiv, men detta motsägs av vad Ulla och K.-A. Westerberg har anfört i sin artikel och av de erfarenheter man haft i Malmö av en grupp narkomaner som drabbats av gulsot. Dessa narkomaner hade vårdats på sjukhus under en längre tid för sin gulsot och därigenom hindrats att använda injicerad stimulantia, men efter denna vård hade hälften av gruppen slutat att injicera narkotika. I artikeln anges: ”Under den tid som missbrukarna vistades på sjukhuset i Malmö betraktades de som vilka kroppssjuka patienter som helst. Detta synsätt hade en positiv inverkan på dem. De stämplades inte som narkomaner. — — — Hur man än betraktar missbrukaren, visar undersökningen att man måste ge dessa patienter, när de söker för gulsot inte bara intagning av enbart epidemiologiska och medicinska skäl utan de skall tas in på även rent psykologiska grunder.” Det rörde sig här om en grupp på 47 patienter med en medelålder på 18,5 år. Eftersom i denna debatt även många andra talare belyser konsekvenserna av narkotikabruket skall jag nu inte gå djupare in på detta. Jag vill avslutningsvis bara framhålla att det förhållandet, att jag förordar bättre lagliga möjligheter för tvångsvård av narkomaner i de fall socialvårdare och anförvanter är ense om behovet, inte innebär att jag menar att man därför skall minska ansträngningarna att försöka få narkomaner att frivilligt underkasta sig vård. Tvärtom tror jag att just den frivilliga vården och kanske speciellt den frivilliga eftervården, i vilken tidigare narkomaner får tillfälle att medverka, måste ges kraftigt ökade resurser. Herr talman! Då jag är relativt nöjd med utskottets skrivning med anledning av min motion har jag inget särskilt yrkande utan har bara med detta anförande velat närmare ange bakgrunden till motionen.

Herr talman! Den här debatten har med all önskvärd tydlighet återigen visat att narkotikaproblemet inte går att angripa med ett enda radikalmedel. Samordnade insatser behövs beträffande forskning, socialvård och direkt narkomanvård liksom beträffande lagstiftningen i allmänhet. Det är endast beträffande ett särskilt område som jag tänker säga några ord — det gäller behovet av samordning på det internationella fältet. Bl.a fröken Bergegren och fru Kristensson har redan pekat på vikten av detta. Större delen av den narkotika som används i Sverige kommer, som alla vet, in på olagliga vägar utifrån. Det rör sig om miljoner tabletter årligen. Polis och tull gör allt vad man kan för att stoppa denna trafik. Ibland gör man också utomordentliga kap, men alltför mycket slinker ju igenom. De svenska polismyndigheterna har i många fall ett gott samarbete med andra länders polis. Via Interpol söker man också komma till rätta med de verkliga marodörerna, narkotikakungarna, stortillverkarna och storlangarna av narkotika. Lagstiftningen i en del europeiska länder har emellertid varit sådan att det inte gått att komma till rätta med dessa marodörer. Statsrådet Lidbom har redan antytt vad som skett beträffande Västtyskland och Italien. Det är mycket glädjande att Italien nu har fört upp en del av de centralstimulerande medlen på listan över narkotika. Detta bör göra det möjligt för polisen att på ett kraftfullare sätt ta itu med narkotikahandeln. Vi hoppas att denna förändring från Italiens sida skall visa sig betydelsefull. Men det största problemet är, som flera talare redan antytt, Holland. Svenska myndigheter har under senare år vid upprepade tillfällen sökt få till stånd en bättre samverkan med de holländska myndigheterna. Statsrådet Lidbom, rikspolischefen Carl Persson, byråchefen Esbjörnson i rikspolisstyrelsen m.fl. har varit i Holland och påpekat önskvärdheten av att Holland, liksom andra västeuropeiska länder, t.ex. inför fenmetralin under narkotikalagstiftningen. Därigenom skulle exporten av detta och en del andra centralstimulerande medel kunna effektivare stoppas. Det har varit förvånansvärt svårt att få förståelse för detta i Holland. Det var mot denna bakgrund som tio ledamöter av riksdagen, representerande samtliga partier, riktade följande skrivelse till den holländska regeringen den 15 mars i år: ”Vi, enskilda ledamöter av den svenska riksdagen, har uppmärksammat att de framställningar som gjorts av den svenska regeringen och rikspolisstyrelsen till den holländska regeringen att vidta åtgärder för att lättare komma åt smugglingen av narkotika från Holland inte fått tillräckligt positivt bemötande. Opinionen i Sverige upplever det som ofattbart att Holland med sina starka rättstraditioner inte ansett sig kunna medverka till effektivare åtgärder.

Så småningom började också tidningar, tidskrifter, press och TV i Holland att uppmärksamma de framstötar som gjordes från olika håll. Jag har här ett urval av vad som skrevs under ett par veckor i Holland. Bildmaterialet är bl.a. hämtat inte så långt från riksdagshuset. Justitiedepartementet i Holland avvisade, enligt uppgifter av en pressbyrå, den framställning som vi riksdagsledamöter gjorde. En del uppgifter tyder emellertid på att man är i färd med att överväga en förändring av lagstiftningen, men ingenting definitivt har ännu skett. Statsrådet Lidbom underströk ju också för en stund sedan att ingenting ännu har hänt i Holland. Nu skulle jag ha velat begagna tillfället att till statsrådet Lidbom rikta en fråga — jag meddelade honom redan i går att jag tänkte göra det, så jag hoppas att jag får ett svar. Jag skulle vilja ha reda på hur statsrådet Lidbom nu bedömer utsikterna att för den närmaste framtiden få till stånd en ändring i Holland och vilka åtgärder den svenska regeringen planerar att vidta för att vinna förståelse hos de holländska myndigheterna för att en internationell samverkan här måste åstadkommas. Jag tror det är nödvändigt att vi med jämna mellanrum under lämpliga former framhåller att Sverige och andra länder är oroade och väntar på resultat. Och en lämplig form är givetvis att vi här i riksdagen understryker att vi ser mycket allvarligt på denna fråga och att den kräver en snabb lösning. Dessa svårigheter är ju ett exempel på att internationella krafttag mot narkotikahandeln är besvärliga att ta så länge vi även i det här sammanhanget hårt håller på nationalstaten. Det visar att vissa sociala problem inte kan lösas, när nationalstaterna hävdar sin egen suveränitet. Narkotikamissbruket känner inga gränser. Det sprider sig som en epidemi och drabbar förr eller senare sannolikt alla länder. Redan nu är tillräckligt många drabbade. Därför är en internationell samverkan nödvändig, och det gäller att skapa internationell förståelse härför. Det är helt enkelt fråga om att skapa ett världssamvete, som gör det möjligt att ingripa på ett sätt som är effektivt och som därför också behöver korsa nationsgränserna. Redan det gamla Nationernas förbund och därefter FN har försökt att verka i denna riktning och har åstadkommit mycket. Jag vill också erinra om det symposium som hölls i Strasbourg för en tid sedan. Men vi är väl alla överens om att här återstår ännu väsentliga uppgifter, och därför är det nödvändigt att hålla den internationella debatten levande.

Herr talman! Alla torde vi vara ense om att narkotikamissbruket är ett ytterst allvarligt samhällsont, och för dem som drabbas av det är det nättopp det värsta som kan hända, i varje fall när det får sin yttersta konsekvens. Den enda logiska följden av ett dylikt konstaterande blir givetvis att allt måste göras för att stoppa denna verksamhet. Ett sådant resonemang är inte hysteri utan den enda tänkbara utgångspunkten för samhällspolitiken på området, alltså att befria vårt folk från detta elände, vilket givetvis skall ske främst av hänsyn till människan, till de individer som eljest drabbas direkt och indirekt, men också av allmänekonomiska och sociala skäl. Detta arbete måste ske på två huvudplan, dels genom att söka stoppa tillförseln av narkotikapreparaten, dels genom att ge de redan drabbade en så adekvat vård som möjligt och förena detta arbete med resocialisering där så behövs — och det behövs väl i de flesta fall. Vad gäller vården skall jag fatta mig kort och bara säga att den självfallet skall bära den sanna humanitetens prägel. På den punkten hoppas jag att vi inte behöver diskutera i dag i vårt samhälle. När det gäller förhindrandet av tillförseln av narkotika måste vi självfallet — vilket vi ju också gör — arbeta med flera medel och på olika fronter. Tidsknappheten i dag tvingar mig till hård begränsning, och jag skall därför endast uppehålla mig vid strafflagstiftningen, alltså propositionen 67, och då närmast den avskyvärda verksamhet som vi kallar för knarklangning. När vi förra gången beslöt om en straffskärpning deltog jag i riksdagsdebatten och antog därvid att de då beslutade åtgärderna inte skulle vara till fyllest. Tyvärr fick jag och andra med mig rätt i det fallet. Fråga är om det nu framlagda och av utskottet tillstyrkta förslaget skall visa sig något så när fylla sin uppgift. Att det innebär en påtaglig skärpning av straffsatserna är klart. En strävan från regeringen har varit att knyta an till den maximistrafftid som har blivit allt vanligare i andra länder, nämligen tio år. Det är möjligt att det är riktigt tänkt, och i varje fall är det högst förståeligt att man resonerat som man gjort i propositionen. Men vad som inte framgår av propositionen är — om jag nu läser rätt — vilka regler som gäller i de andra länderna i fråga om straffeftergifter. I den mån man är hårdare i andra länder skulle vi även sedan vi antagit denna lag ha en lindrigare total straffpåföljd än andra länder och då fortfarande befinna oss i den situationen att Sverige även av det skälet måste framstå som ett särskilt attraktivt operationsfält för knarkkungarna. I så fall tror jag att det är en allvarlig svaghet i förslaget, eftersom det står klart att åtminstone de stora distributörerna och syndikaten, de som gör de stora affärerna, individuellt eller i grupp, gör dylika riskmässiga avvägningar och väljer det operationsfält där de har de största chanserna att komma lindrigt undan om de blir fast. Villkorlig frigivning under vissa förutsättningar anser jag vara en förnuftig ordning rent allmänt i vår strafftillämpning. Jag ifrågasätter dock om detta institut är konstruktivt och realistiskt när det gäller att komma till rätta med knarkgrossisterna och deras hantlangare — jag betonar att det är dessa stora ”arbetare” på detta område jag talar om. När regeringen i fråga om grova knarkbrott föreslår en begränsning i användandet av detta instrument, så är det naturligtvis därför att det inte längre är praktisk politik att behandla ifrågavarande klientel helt efter samma grunder som andra. I propositionen föreslås således att nedsättning med halva tiden skall upphöra utom i undantagsfall. Däremot avser man tydligen att ge tredjedelseftergifter på ungefär samma grunder som för andra straffade, möjligen med en viss skärpning. Med de maximala straffsatser som kommer att gälla innebär detta att ganska grova narkotikabrott kan ske till straffsatser som i verkligheten är av sådan längd att de inte torde avskräcka de cyniker det här är fråga om särskilt mycket. Jag undrar också om inte respekten för lagen skulle bli påtagligare — och detta är verkligen en fråga — om straffsatserna vore mera fixa än de blir när man använder straffefterskänkning, som givetvis ger utrymme för förhoppningar att komma lindringt undan efter en fällande dom. I varje fall vill jag hopppas att det farliga klientel det här är fråga om inte på ett lättvindigt sätt erhåller straffefterskänkning, som i de flesta fall endast leder till fortsatt brottslighet på samma område. Den typen bör — naturligtvis med beaktande av våra allmänna humanistiska värderingar — effektivt oskadliggöras under tillbörlig tid. Permitteringar och vård i öppen anstalt har hittills flitigt utnyttjats till flykt och smitning från straff av dömda för grova brott. Många som fått fleråriga straff har kunnat smita i väg efter endast några få månader. Särskilt på denna punkt har den praktiska tillämpningen i långa stycken varit verklighetsfrämmande, för att inte säga direkt löjlig. Att tro att de typer det här är fråga om skulle respektera reglerna därför att de sluppit undan en del av straffet är nämligen enfaldigt. Jag hoppas att man med resonemangen i propositionen avser att åstadkomma en mer realistisk politik även på denna punkt. Om inte, är jag övertygad om att vi inom ett år får ta upp den debatten på nytt. Statistiken över hur många av dem som fällts för brott som på detta sätt smiter undan är närmast skrämmande. Inom polismyndigheterna tycker man också i stor utsträckning att det är meningslöst att slita hårt i åratal för att fånga in de stora bovarna när de sedan får möjligheter att komma mycket lindrigt undan.

Herr talman! Så här i slutet av debatten skall jag begränsa mig till ett par detaljfrågor. Reservationen 2 i socialutskottets betänkande nr 21 avser statsbidragsbestämmelserna för narkomanvård som ej sker i enskilda hem. Det har sagts i dag att det vore fel att ändra statsbidragsreglerna på grund av att det finns outnyttjade anslag. Jag har en annan uppfattning. Just det faktum att beviljade anslag inte utnyttjats av huvudmännen tyder på att nuvarande regler inte är bra. Högst 18 000 kronor skall utgå per vårdplats, och alla vet väl att den verkliga kostnaden är mångdubbelt högre. Speciellt under nuvarande ekonomiska förhållanden för huvudmännen har de helt enkelt inte råd att utnyttja så låga statsbidrag. Det är dessutom inte bara anordnandet av vårdplatser som kostar pengar; det gör även driften, och till den utgår inte mer än 75 procent av de styrkta nettokostnaderna. Detta är inga konstruerade uppgifter, utan de har redovisats av utskottet på s. 11 i betänkandet. Eftersom reglerna i sin nuvarande utformning inte kan utnyttjas av huvudmännen, anser vi att reglerna bör ändras så att under en treårig aktiveringsperiod full kostnadstäckning skall utgå för anordnande av behandlingsplatser för narkomaner. Det är i det sammanhanget av största vikt att reglerna utformas så, att statsbidrag kan utgå även till mera smidiga och i speciella situationer insatta behandlingsmetoder, exempelvis behandlingskollektiv, lägervistelser, intensivplatser. När det sedan gäller bidrag till vård i enskilda hem tycks utskottet till en del ha missuppfattat innebörden i förslaget. På s. 11 i socialutskottets betänkande står: ”Beträffande yrkandet i motionen 1972:1625 om statsbidrag till vårdkostnaden vid vård av narkomaner i enskilda hem får utskottet framhålla att missbruk av narkotika ofta torde utgöra endast en av de faktorer som barnavårdsnämnden beaktar vid en fosterbarnsplacering och att det knappast kan komma i fråga att i alla dessa fall låta staten överta en stor del av kommunernas kostnad för vården. Utskottet avstyrker motionsyrkandet.” Men frågan gäller inte bara vård av ungdomar som lyder under barnavårdsnämnden. Minst lika viktigt är att kunna erbjuda eftervård och rehabilitering i enskilda hem för vuxna narkomaner, och det kravet kan man inte bara vifta bort genom att hänvisa till barnavårdsnämnderna. Värdet av denna form av eftervård och rehabilitering för många narkomaner är stort och omvittnat. Människor som engagerar sig i denna vårdform har det rätta intresset och den rätta inställningen till sin nästa, och det är den första förutsättningen för ett gott resultat. Herr Torwald har här alldeles nyss berört en artikel den 7 maj i år i Dagens Nyheter om makarna Westerberg och deras fyra barn i Hassela norr om Hudiksvall, som sedan 1969 eftervårdar narkomaner där. Jag rekommenderar läsning av den artikeln. Atmosfären i Hassela verkar vara varm och kärleksfull och ger resultat, och det är ju vad vi eftersträvar och vill eftersträva. Herr talman! I övrigt instämmer jag i vad herr Gustavsson i Alvesta har sagt, och jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 i socialutskottets betänkande nr 21.
Herr talman! Herr Dahlén har nyss ställt ett par frågor till mig, och jag vill i största korthet besvara dem. Den första frågan är vilka utsikter som skulle finnas för att holländarna ändrar sin inställning och genomför radikala skärpningar av straffen för narkotikabrott. På det vill jag svara att jag inte tror att det finns någonting som för närvarande tyder på att Nederländerna inom en mycket nära framtid skulle komma att radikalt ändra sin inställning. Vi har emellertid vissa förhoppningar om att det skall ske vissa modifikationer i deras lagar så att det åtminstone blir möjligt att utlämna förbrytare, som har gjort sig skyldiga till narkotikabrott i Sverige. Den andra frågan — hur regeringen ser på möjligheterna att övertyga den holländska staten om betydelsen av att vi får ett bättre internationellt samarbete så att de omprövar sin inställning — är en svår fråga. Vi använder alla tillgängliga vägar och kanaler. Men det är ytterst en fråga om opinionbildning. Där kan många goda frivilliga krafter hjälpa till, organisationer, tidningar, TV osv. Lika viktig är opinionsbildningen på ett politiskt ansvarigt plan. Vi har våra bilaterala kontakter på regeringsplanet, vilka vi tänker fortsätta med. Det har även förekommit parlamentariska framstötar från svensk sida. Jag tror att det vore värdefullt om dessa kontakter kunde byggas ut. Jag har närt en tanke att man skulle försöka intressera det nederländska parlamentet för någon form av utbyte eller ett sammanträffande med parlamentariker och experter i Sverige, där vi gemensamt kunde diskutera problemen. Holländarna kan då få tillfälle att studera våra förhållanden. Jag har bett vår ambassadör i Haag att undersöka intresset i Holland för en sådan sak.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lidbom för svaren på mina frågor. Det första var inte särskilt förhoppningsfullt. Statsrådet Lidbom tror inte att det händer något radikalt inom den närmaste framtiden, dock med en viss modifikation. Han instämmer sedan med mig i att det gäller att försöka övertyga den holländska regeringen om att en ändring är nödvändig. Det medel han nu för fram såsom nytt i sammanhanget, nämligen att det skulle vara lämpligt med ett visst utbyte med det holländska parlamentet för att klargöra för dess ledamöter hur vi ser på denna fråga i Sverige, tycker jag låter mycket bra. Jag tror att det går att påverka opinionen. Det visade sig ju att de framstötar som gjordes av regeringen, rikspolisstyrelsen samt en del riksdagsmän bara på några dagar åstadkom en mycket stor publicitet i Holland. Det hade tidigare varit ganska tyst i massmedierna, men sedan helt plötsligt, inte minst genom att TV i Sverige gjorde en hel del, visade det sig att man verkligen kunde få en reaktion. De reaktioner jag mötte från holländsk sida var mycket intressanta. Holländarna framhöll att de aldrig hade hört talas om att det fanns länder, som tyckte att den holländska narkotikalagstiftningen lämnade en del övrigt att önska. Det gäller alltså att skapa en opinion, och jag tror liksom statsrådet Lidbom att det finns möjligheter till detta. Holland är som vi alla vet den kanal genom vilken en stor del av narkotikan kommer till Sverige. De olyckliga människor som lider under narkotikan kommer, kan vi hoppas, i någon mån att kunna dämpa sitt missbruk, om vi kan stoppa kanalerna från Holland. Den svenska riksdagen är ju ett lämpligt forum när det gäller att understryka att vi ser mycket allvarligt på saken. Självfallet kommer regeringen och parlamentet i Holland jämte den holländska opinionen i allmänhet att få reda på vad vi har sagt här i dag.

Herr talman! Myndigheter, domstolar och förvaltningar är alla mycket lyhörda för vad som sker här i huset, inte bara de beslut som vi fattar utan också vad som sägs i denna kammare. Därför tror jag att denna ganska långa debatt har varit ytterligt värdefull. Inte minst viktigt har det varit att statsrådet Lidbom så väldigt klart har angivit vad han menar med sitt förslag till straffskärpning i den proposition som justitieutskottet har haft att behandla. Straffskärpningen gäller ett mycket litet klientel, personer som enligt propositionen i vinningssyfte gjort sig skyldiga till omfattande grova narkotikabrott och av vilka en mycket stor del saknar hemvist i Sverige. Jag tror det är viktigt att detta fastslås, eftersom inte minst herr Takman och även i viss mån herr Yngve Persson fastän ur olika synvinklar talade om paraplyeffekten av en straffskärpning. Till statsrådets Lidboms uttalanden, som kommer att återfinnas i riksdagsprotokollet, skulle jag gärna vilja foga en del kommentarer till konstitutionsutskottets betänkande nr 26, ur vilket herr Takman citerade. Herr Takman tog upp exempel nr 11 ur redovisningar av vissa nådeärenden och sade att det är ett typexempel på hur man i Sverige ser på narkotikabrottslighet. Jag har studerat de här fallen ingående redan tidigare, och som alltid när man får en summarisk redogörelse av förhållanden som är mer eller mindre hemligstämplade blir det bara en mycket kortfattad översikt, som man kanske inte kan dra några mer principiella slutsatser av. Men såvitt jag kan se rör sig de 24 exemplen om 25 fall av nådeansökningar, på vilka Kungl. Maj:t endast i sex fall givit avslag. I andra fall har strafftiden förkortats, domen har förändrats till skyddstillsyn och böter eller enbart skyddstillsyn. En del har omedelbart frigivits. Jag skulle också mycket gärna vilja tillfoga att — under den tid då propositionen varit under utarbetande och medan den presenterades riksdagen och diskuterades i socialutskottet och justitieutskottet — en rad nådeärenden som gäller narkotikabrott också har avgjorts med för klienten förmånligt utslag. Jag tycker det ger en ganska tydlig antydan om och en ytterligare markering av att denna straffskärpning endast avser dem som verkligen ägnar sig åt organiserad brottslig verksamhet — de s.k. storlangarna. Jag vill gärna slå fast detta, eftersom vi i justitieutskottet också har fört en diskussion om den villkorliga frigivningen och om kriminalvårdsnämndens praxis i sammanhanget. Sedan vi ändrat våra strafflagsbestämmelser från frigivning efter fyra femtedelar av strafftiden till efter två tredjedelar eller efter halva tiden — det senare skulle dock tillämpas med mycket stor restriktivitet — är det kriminalvårdsnämnden ensam som får avgöra sådana fall när det rör sig om domar på över ett år. Jag har tillhört denna nämnd ända sedan starten, och jag vill gärna vitsorda att uppgiften att vara ledamot av nämnden — som alltid när det gäller människor och ingripanden i människors liv och kanske deras framtid — är mycket svår, känslig och grannlaga. Den har kanske varit ännu svårare än nödvändigt genom att propositionen inte från början gav riktigt klara direktiv. Första lagutskottets utlåtande gav inte heller klara riktlinjer för hur vi skulle förfara. Vi har emellertid diskuterat oss fram till vissa rekvisit, som vi tror att vi allt fortfarande skall kunna använda även när det gäller narkotikabrott av den mindre grova karaktär som propositionen inte syftar till. Jag tror att det som justitieutskottet har skrivit när utskottet har tagit upp de olika villkor som anges i propositionen för frigivning på halva tiden är ganska värdefullt. Utskottet anför att vi allt framgent endast när det gäller de verkligt grova narkotikabrotten skall använda en straffskärpning och tillämpa restriktivitet för halvtidsfrigivning. Vi får nämligen inte glömma bort, som statsrådet Lidbom också har påpekat, att det här gäller mycket grav brottslighet och inte de många människor som kanske har gjort sig skyldiga till mindre grava narkotikabrott men som själva är hemfallna åt narkotikamissbruk och alltså av den anledningen ofta gör sig skyldiga till langning. Jag tror det är värdefullt att detta sägs och förs in i kammarens protokoll.

Jag tycker det är viktigt att få detta fastslaget i kammarens protokoll i dag. Till herr Persson i Stockholm vill jag säga: Man kan icke generellt föreskriva att man för just denna grova art av brott skall ställa alla våra lagbestämmelser för rättskipningen på spel. Man kan icke underlåta att släppa en som har varit intagen på två tredjedelstid, om vederbörande uppfyller villkoren för frigivning: Om han har en övervakare, om han har bostad, om han har arbete och om han har skött sig. Man kan inte ändra lagen. Det är ganska viktigt att också detta påpekas. Jag vill nämligen också att vi skall ha klart för oss att det sitter många utlänningar i våra fängelser. Man kan inte heller dra dem över en kam. De kan ha det svårare i svenska fängelser än andra, isolerade på grund av språksvårigheter, isolerade på grund av sin religion eller sina matvanor. Det är för dem många gånger svårare än för svenskar. Det tycker jag också att vi skall ha med i bilden, när vi med ledning av dagens debatt slår fast att kriminalvårdsnämnden endast i de verkligt grova langarfallen, stimulerade från ligor internationellt, skall ta denna hänsyn men att i övrigt den praxis som vi har fått enligt lagstiftningen för en del år sedan skall kvarstå.

Herr talman! Under de senaste åren har narkotikafrågan mer och mer kommit i blickpunkten. Jag vill erinra om hur oengagerat och med vilket ljumt intresse narkotikafrågan möttes i början av 1960-talet av de dåvarande riksdagsledamöterna när jag som nyvald riksdagsman interpellerade i frågan. Utan att på något sätt överdriva kan man påstå att narkotikafrågan har blivit en verkligt allvarlig samhällsfråga. Narkotikahanteringen är i högsta grad internationaliserad. Den internationella försäljningsmarknaden synes vara inriktad på bl.a. Sverige där förtjänstmöjligheterna är stora och där riskerna för verksamheten bedöms vara förhållandevis måttliga. Det synes därför vara välmotiverat, herr talman, med en höjning av straffen för grova narkotikabrott och grov varusmuggling, inte minst med hänsyn till de straffskärpningar som är föreslagna i Norge, Förbundsrepubliken Tyskland, Schweiz och Frankrike. Jag delar därför såväl departements chefens som utskottets uppfattning att en straffskärpning är välmotiverad när det gäller, märk väl, grova narkotikabrott och grov varusmuggling. Det är också angeläget med största möjliga likformighet med övriga närliggande stater på här berört område.

Enligt vår mening är den föreslagna straffskärpningen motiverad då brott av detta slag leder till att tusentals människor, inte minst barn och ungdom, hamnar i ekonomisk och social misär och slutligen avlider i unga år. För dylika brott, herr talman, finnes inga straff nog hårda. Den föreslagna höjningen av maximistraffet för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling, som avser narkotika, från fängelse i sex år till fängelse i tio år är en ganska kraftig straffskärpning och bör ses mot bakgrunden av de allvarliga brott som det här är fråga om. Det är också angeläget för dessa olyckliga människor som hamnat i narkotikaträsket att de erhåller vård som gör det möjligt för dem att återvinna sin hälsa. Jag är medveten om att samhällets vårdresurser inte är tillräckliga för att bereda de tusentals personer som det här är fråga om tillräcklig och adekvat vård. Det är enligt min mening angeläget att dylika vårdresurser skapas. Om inte annat bör det vara vår skyldighet att känna solidaritet och ansvar för alla dessa som för sin existens har blivit beroende av narkotika. Vården bör enligt såväl departementschefen som utskottet vara frivillig. Tyvärr är det så, att åtskilliga narkotikamissbrukare inte frivilligt vill ta emot den behandling som erbjudes dem. De möjligheter till tvångsåtgärder, som lagen öppnar, torde användas ytterst sparsamt. Frågan om utvidgad möjlighet att bereda narkotikamissbrukare vård mot deras vilja motiveras helt och fullt av viljan att hjälpa dem. Narkotikamissbrukaren, som vägrar att ta emot hjälp i form av omhändertagande och vård, är i de allra flesta fall i den situationen att han ej själv kan avgöra värdet av den vård som erbjudes honom. Vore jag en av de narkomaner där nere på Sergels torg som är i behov av omhändertagande och vård skulle jag personligen önska att samhället hade resurser och vilja att ta hand om mig. Jag skulle säkerligen vara tacksam därför, när jag en gång hade tillfrisknat. Det kan vara lika motiverat att ta hand om en narkoman som vägrar att bli omhändertagen som att ta hand om ett litet barn som är sjukt och vägrar ta emot hjälp, vägrar att låta läkaren göra ett operativt ingrepp. Det är föräldrarna som i detta fall inträder i barnets ställe. De ser ett ingripande från läkarens sida såsom en nödvändighet. Barnet förstår det inte själv. Efteråt, när barnet blir äldre, kan det begripa det hela. Man skall komma ihåg att tillgripandet av tvångsåtgärder motiveras av hänsynen till vederbörandes bästa, av önskan att rädda honom från att gå under i social och ekonomisk misär, och då bör ett tillgripande komma till stånd oavsett om han vill det eller ej. Tvångsingripande av ifrågavarande slag skall inte enligt min mening omfatta någon längre tid utan exempelvis högst en månad. Innan denna tid har förflutit, skall vederbörande själv få bestämma, om vården skall fortsätta eller avbrytas. Därmed garanteras den enskildes rättssäkerhet. Jag beklagar att inte vare sig departementschefen eller utskottet velat gå med på ett dylikt omhändertagande. Jag förstår inte att det kan förefinnas en ovilja emot ett omhändertagande som kan rädda vederbörande från att gå under i narkotikaträsket. Eftersom, herr talman, narkotikafrågan är ett verkligt allvarligt samhällsproblem, vilket omvittnats av jag tror samtliga talare här, och kräver betydligt större insatser än vad som här föreslagits, synes frågan enligt mitt bedömande kräva en parlamentarisk utredning. Vi har vårdfrågan i dess helhet som ger anledning till överläggningar och överväganden. Vi har grundmaterialet i stort sett klart i narkomanvårdskommitténs betänkande, vilket betänkande bör kunna utgöra grundmaterial för utredningens arbete. Utredningen skall utföra sitt arbete skyndsamt och framlägga förslag till samlande lösningar för att komma till rätta med den för vår tid allvarliga samhällsfråga som narkotikaproblemet utgör.

Herr talman! Jag har tidigare instämt i herr Takmans anförande. Det var särskilt på två punkter jag var intresserad av att instämma i hans mening, nämligen när han pekade på — i stället för att resonera allmänt om problemet och ta till djupa tonfall — en medicinsk behandling som på visst område har gett resultat. Han såg litet kallt på den frågan och därmed varmt för dem det gällde. Han talade också om meningslösheten i att ändra siffran sex till tio, när det gällde maximistraffet för narkotikaförbrytelse. Jag anser också, att det är meningslöst, och efter vad jag har förstått, är det också meningen, att det skall vara meningslöst.

Han sade det i TV också. Jag ser det nog som en gest som kanske lugnar en del men som i sig själv inte betyder att vi kommer narkotikaförbrytarna till livs ett enda uns mer än tidigare. Det som uppkallade mig, trots att jag inte sitter i något av utskotten och därför egentligen inte borde yttra mig här i dag, var att socialutskottets talesman sade, att det fanns medel tillräckliga för vården, och pekade på att tillgängliga statsmedel inte har använts av huvudmannen, som skall klara av vården. Har man i utskottet inte gjort någon liten reflexion över varför medlen inte har använts, när det ändå måste stå klart för alla, att det behövs vårdplatser. Har man då känt sig befriad från att ordna ytterligare vård bara därför att medel frusit inne och inte har kommit till användning? Vad är det som ligger bakom? Jag har tagit upp frågan i socialstyrelsen. Jag erkänner att det för ”menig man” kan vara svårt att få ett expertsvar översatt till sitt eget förstånd, men jag har fått den uppfattningen att det har fästs sådana villkor för användningen av dessa medel att de inte kan användas för den vård som verkligen behövs. Kraven är att vårdplatser för narkomaner skall vara lika dem som traditionellt funnits för institutionsvård av alkoholister. Men socialstyrelsen och de läkare som sysslar med frågan är övertygade om att den vården passar inte för narkomaner. Även här i kammaren i dag har sagts att den vården inte är lämplig, om man vill nå resultat med narkomanvården. Då borde väl normerna omarbetas så att de verkligen passar det syfte som man haft för att anvisa dem. Sanningen är alltså, fru Sigurdsen, att det inte finns medel för vården. De medel som är anvisade för kommuner och landsting är otillräckliga — kommunerna har själva ont om pengar i dag — därtill får de anslag som finns inte användas för modern narkomanvård. Jag har tagit upp denna fråga i socialstyrelsen. Där har det fattats beslut om att Kommunförbundet, Landstingsförbundet och socialstyrelsen tillsammans skulle försöka konkretisera kraven på lämpliga vårdplatser och sedan hemställa till de statliga myndigheterna om rätt att anordna sådana vårdplatser för pengarna.

I betänkandet hänvisas till att socialutredningen skall lägga fram ett förslag. Jag känner till den tekniken från den tid då jag var ordförande i ett utskott: när man vill bli av med en motion och fösa bort problemet hänvisar man till en utredning. Man anger när den väntas lägga fram sitt betänkande och säger att den inte bör föregripas. När jag icke längre är utskottsordförande kan jag inte acceptera detta slag av argumentering. Det är skenargument att avvisa omedelbara insatser med hänvisning till att socialutredningen funderar på en ny lagstiftning. Utskottet hänvisar också till något som kallas för SBN. Då frågar jag: Hur ofta sammanträder detta samarbetsorgan för bekämpande av narkotikamissbruk? Vilka medel har det till sitt förfogande? Man har tydligen inte känt någon lust att sätta sprätt ens på de medel, som redan har anvisats för vård. Vilket telefonnummer har SBN, och har man ett sekretariat som lyssnar på människor med narkotikabekymmer? När träffar man föräldrarna till narkomaner och narkomanerna själva? Självfallet kan inte en kommitté med sådan sammansättning fungera på det sätt som krävs för att göra en intensiv insats och förena alla goda krafter. En annan fråga har också berörts i dag, nämligen om man bör använda tvång för att få narkomaner under vård eller om man bör eftersträva frivillig vård. Denna diskussion har jag tidigare betecknat som en skendebatt, eftersom vi inte kan ge vård ens till dem som verkligen vill ha sådan. Vi behöver inte syssla med tvång, utan bara ordna så att de som vill får vård. När vi inte kan ge någon vård, vad är det då för mening att föra en rent teoretisk debatt i dagens trängda läge? Vad gör man t.ex. med en liten tös som har stick i armarna, utslag i ansiktet, som är nervös, som har tics, som kanske lider av gulsot och som har flytt från skolan, som inte är hemma och som bara sitter och ser sin framtid i svart? Vad gör man med den flickan? Avfärdar man henne med det relativt förnöjsamma skrivsätt som socialutskottet har åstad kommit? Gör man det, måste det väl finnas mycket starka skäl för detta. Det kan aldrig vara enbart ekonomiska skäl som hindrar kraftigare tag. Orsaken måste väl vara att man inte riktigt har accepterat problemen såsom angelägna att lösa. Någonting annat som jag tycker illa om och som har förekommit i dag är det småborgerliga moraliserandet över barnens föräldrar och ungdomarnas hem. Man anger som orsak till narkomanin hos barnen att föräldrarna varit kärlekslösa mot dem och inte lyckliga med varandra, att pappan hade gett sig i väg från familjen eller att pappan söp, osv. För den som är gammal i arbetarrörelsen, är detta ett sätt att argumentera som inte kan godkännas. — Vore det på det sättet, att ett hem som verkligen inte är något mönsterhem hade ett sådant samband, skulle många av oss varit utlämnade. Hur många av oss vågar påstå att vi har fått barn som har klarat sig från narkomani därför att vi själva har varit så bra föräldrar eller därför att hemmet varit så lyckligt? Hur många hem är så lyckliga? Det får väl bli folk av ungarna ändå. Jag tycker inte om att man skjuter problemet från sig med att säga att ett barn inte har lyckliga föräldrar eller ett bra hem. Man får försöka att ta hand om barnen utan att pricka dem såsom produkten av olyckliga familjeförhållanden. Det är en flykt från ansvaret för narkotikaproblemet, när man dels anger föräldrarna som orsak, dels hänvisar till djupgående brister i samhället. Vidare avvisas vårdproblemet med att man bör inrikta sig på den förebyggande vården. Då frågar jag: Vem går och säger till en magsårspatient eller till en människa med hjärtinfarkt, som kommer in på ett sjukhus: ”Vi vill inte bry oss om era problem; socialstyrelsen håller på med en kostpropaganda och en motionskampanj för att förebygga magsår och hjärtinfarkter”? Eller vem vågar vägra någon med lungcancer operation med motiveringen att det är mycket viktigare att säga till människor att de aldrig skall börja röka? Godtar man inte det sättet att argumentera i dessa fall, kan man inte heller godta sättet att skjuta undan de omedelbara åtgärder som behövs för att ge vård åt den som missbrukar narkotika. Att ge vård åt de akuta fallen är i alla avseenden också förebyggande vård. Alla kan säga att det är lätt att prata runt om problemet, och det är det. Jag vet att det finns sociala myndigheter och kommunala myndigheter som verkligen skulle vilja allvarligt ta itu med de här frågorna men som det har sagts i dag väntar på att socialstyrelsen utger råd och anvisningar. Det är kanske väl, att socialstyrelsen inte har gjort det än utan att man där har sansat sig litet. Vilken trollformel kan väl socialstyrelsen komma med till dem som vill göra något ute i kommunerna? Jag tycker det är bättre att socialstyrelsen nu exemplifierar åtgärder som kan vidtas och som har vidtagits, att man meddelar de rön som har gjorts forskningsmässigt och erfarenhetsmässigt och att man ställer detta till förfogande för kommunerna och de sociala myndigheterna. Det vore nämligen oriktigt om man från socialstyrelsen kom med ett recept och sade att så här skall man fixa problemet. Det vore det mest oriktiga av allt. Vi skall vara glada att man inte alltför snabbt har slängt ut råd och anvisningar. Även om man kanske skulle ha kunnat samla ihop sig litet tidigare än man har gjort, så är det rikgit att inte ha rusat i väg. Vården klaffar inte riktigt i dag, det måste erkännas. Därför bör väl det förslag som jag har lagt i dag och tidigare om att tillsätta en kommission, med kampen mot narkotikan som huvuduppgift, inte helt förkastas. Några ledamöter i utskottet har reserverat sig för ett sådant förslag och därför kommer jag att rösta för den reservationen. Jag förstår dem som misstror det, men låt mig åtminstone och några till få tro att detta skall vara en möjlig väg att få skjuts på problemet. Vi har så länge sett SBN och de andra organ som haft ansvaret inte kunna göra någonting för vården eller uppsökandet av narkomanerna eller för att få fram en lagstiftning som skulle kunna vara tjänligare än den vi har i dag. Därför kommer jag att demonstrera min tro på en kommission sammansatt av alla goda krafter. Även om förslaget avvisas i dag så kan man inte lösa detta problem vare sig genom SBN eller genom hänvisning till kommittéer som inte är färdiga eller med hänvisning till att vetenskapsmännen håller på att forska, vetenskapsmännen är osäkra. Man kan heller inte vinna något genom att hävda att vi får inte ingripa i människors liv, de måste bestämma själva. Ansvaret för dem som är sjuka ligger på oss alla.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till fru Nancy Eriksson vill jag säga att jag knappast tror att folk i vanliga fall brukar känna någon direkt entusiasm inför propositioner signerade Carl Lidbom, men i det här fallet tror jag att statsrådet kan räkna med mycket starka sympatier i vida kretsar för syftet, dvs. att genom skärpta straff för de värsta marodörerna söka hindra den förnedrande människoexploatering som narkotikahandeln utgör. I ansträngningarna att värja sig mot dessa förbrytare av allra värsta slag må gärna de strängaste straff tillgripas. Vid förra årets riksdag, herr talman, slöt inrikesutskottet upp bakom ett av mig framfört motionsyrkande om en sådan författningsändring att passmyndigheten därigenom skulle åläggas att ovillkorligen återkalla pass tillhörande dem som avtjänar långvariga fängelsestraff. Jag hade givetvis i första hand då också narkotikalangarna i tankarna. Det kan tilläggas att ett flertal remissinstanser, bland dem kriminalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen, i princip tillstyrkte förslaget. Inrikesutskottet underströk speciellt att det administrativa förfarandet borde effektiviseras så att reglerna kunde upprätthållas i praktiken. För den händelse inte arbetet med en ny passlag kunde väntas leda till resultat inom rimlig tid borde enligt utskottets mening en provisorisk lösning övervägas. Riksdagen beslöt den 5 november i enlighet med utskottets hemställan. Jag tillåter mig därför, herr talman, att hövligast rikta den frågan till statsrådet: Har riksdagsbeslutet föranlett någon Kungl. Maj:ts åtgärd och i så fall vilken? Om frågan inte kan besvaras jakande vore jag tacksam för en upplysning om när åtgärder kan förväntas i syfte att effektuera riksdagsbeslutet.

Herr talman! Jag är tacksam för de inlägg som Nancy Eriksson, Lisa Mattson och på sätt och vis också statsrådet Lidbom har hållit här. Efter alla dessa preciseringar är jag något mindre orolig för att straffskärpningen inte kommer att användas mot andra än den ytterligt lilla gruppen av syndikatgangsters i den internationella narkotikahandeln. Det är naturligtvis ändå min förhoppning att den om en stund skall avslås av kammaren. Debatten om frivillig eller icke frivillig vård är — det håller jag med Nancy Eriksson om liksom jag också instämmer i det mesta som hon sade i sitt anförande — delvis en skendebatt. I vissa fall måste man tillgripa tvång av olika art, men den som ropar på tvång mot personer som inte får vård trots att de skulle vara eller är motiverade för sådan gör definitivt fel. Jag nöjer mig med att konstatera detta. Herr Torwald försökte med sin vanliga tvärsäkerhet på ett område, där man verkligen inte har alltför stor anledning att vara tvärsäker med hänsyn till det vetenskapliga underlag vi har, bevisa med hjälp av en uppsats att man inte får positiva resultat annat än av tvångsvård. Men han citerade i förbigående också en Malmöundersökning, som visar raka motsatsen till vad herr Torwald försökte bevisa. Jag råkar ha denna undersökning tillgänglig. Den publicerades i nr 18 av Läkartidningen i år och har rubriken ”Efterundersökning av unga narkotikamissbrukare vårdade för gulsot”. Undersökningen är gjord av Terje Neraal, Helena Nilsson och Håkan Törngård. Man utgick från en grupp på 47 ungdomar under 20 år, som tagits in 1969 vid infektionskliniken i Malmö för säkerställd eller misstänkt ”narkomanhepatit”, alltså gulsot. Av dem förnekade 4 att de hade använt narkotika. Av de 43 återstående ungdomarna lyckades man få tag i 39 för efterundersökning 12—18 månader efter vårdtillfället. Genomsnittsåldern vid undersökningstillfället var 18,5 år för de 10 flickor och 29 pojkar som det gällde. Av dessa missbrukare hade 20 upphört med sitt injektionsmissbruk mer än sex månader före efterundersökningen. Av dessa tillhörde 12 gruppen grava missbrukare. Man fann dock att 9 av de 20 som hade upphört med injektionsmissbruket fortfarande rökte hasch. Det räknar man alltså inte som narkotikamissbruk. Det var fråga om en fullständigt frivillig vård, och jag tyckte att herr Torwald citerade följande avsnitt som visar just detta: ”Under avdelningsvistelsen blev missbrukarna i de flesta fall behandlade som vilken patient som helst med en somatisk ” — dvs. kroppslig —” sjukdom.” De vårdades som nämnts på en infektionsklinik, och de upplevde denna vård som positiv. Vidare skriver författarna: ”Genom en tids miljöbyte, hjälp med bostadsoch arbetssituationen samt erbjudande om stödkontakt skulle sannolikt flera i denna grupp ytterligare ha kunnat påverkas i positiv riktning.

Herr talman! Det är lätt att prata runt, sade fru Eriksson i Stockholm, och jag ger henne obetingat rätt i det. En mer utpräglad rund målning än den fru Eriksson gjorde av det här problemet får man söka efter. Fru Eriksson sitter själv i socialstyrelsen. Hon säger att det är väl att råden och anvisningarna inte kom ut tidigare, och hon frågar: Vad kan socialstyrelsen komma med för trollformel till kommunerna för hur de skall sköta narkomanvården? Samtidigt klagar fru Eriksson på socialutskottet, som inte tillräckligt tagit itu med problemet utan så att säga tagit lättvindigt på det. Det tycker jag, fru Eriksson, är en något märkvärdig argumentering.

Jag tycker att man bör akta sig för rundmålningar när man befinner sig i fru Erikssons ställning och inte kan påvisa något bättre resultat. Det är lätt att klaga på ett utskott, men utskottet har byggt på propositionen, och propositionen innebär — det har omvittnats från alla håll här i dag — betydande förbättringar på det här området. Man skärper straffen och man förbättrar vården. Det är alltså ett betydande framsteg som sker. Men då står fru Eriksson i Stockholm upp och säger att det enda som skulle kunna lösa problemet är en parlamentarisk kommission. Hon säger dessutom att när hon var utskottsordförande kunde hon hänvisa till de utredningar som fanns. Men, fru Eriksson, den pågående socialutredningen har all den expertis som behövs på det här fältet. Vad skall en parlamentarisk kommission med låt oss säga fru Eriksson, herr Takman och några till kunna göra mera åt narkotikaproblemet än vad exempelvis socialutredningen kan göra? Nej, jag tycker att man bör dämpa det hela litet grand och att fru Eriksson bör akta sig för rundmålningar i fortsättningen. Är man engagerad för en sak och sitter med i det organ som verkligen har till uppgift att arbeta med frågorna, då tycker jag att det är bättre att göra insatsen där än att agera med rundsnack från riksdagens talarstol.
Herr talman! Tror herr Karlsson i Huskvarna att det bara är här jag rundsnackar? Jag kan försäkra, att jag inte varit overksam i socialstyrelsen, men vad jag anmärkte här var ju att jag inte anser att det räcker att överlämna till socialstyrelsen att driva denna fråga. Det har jag sagt tidigare, och jag säger det i dag igen. Jag tror att det måste ske en kraftsamling på ett annat sätt av ett organ som inte har så oändligt många ansvarsuppgifter som socialstyrelsen har. Det var det första. För det andra: när jag bemötte de anklagelser som riktats mot socialstyrelsen för att den inte fått fram anvisningarna snabbt, så gjorde jag det med orden att det var kanske bra att man inte varit för snabb med dessa anvisningar. En metod som skulle vara riktgivande för all vård tror jag inte kan anvisas, och jag anser att det i dag kan göras en mera nyanserad bedömning. Därför kan det vara bra att anvisningarna inte har kommit tidigare. När herr Karlsson i Huskvarna påstår att jag inte skulle ha försökt att aktualisera de här frågorna i socialstyrelsen, så är det nog ingen som tror herr Karlsson. Jag har varit ganska mycket i gång. Som vanligt är herr Karlsson uppe och försvarar sitt utskott med angrepp men aldrig med att definiera meningen i det betänkande som han står för. I betänkandet har påståtts att det finns tillräckliga möjligheter till vård, det är inte riktigt. Och en av orsakerna är att de pengar som är anvisade inte kunnat användas. Efter vad jag erfarit har de inte kunnat användas dels för att de inte täcker kommunernas utgifter för vården, dels för att man fäster sådana villkor vid anordning av vårdinstitutioner, att dessa inte passar för de vårdbehövande. Det hade legat nära till hands för herr Karlsson att säga något om hur man har tänkt i utskottet, om man har varit helt nöjd med att dessa pengar inte kommit till användning. Det var den förnöjsamheten jag opponerade emot. För övrigt tycker jag att man har rätt att reflektera över ett så allvarligt problem, även om man inte sitter i utskottet. Det var en aning självironiskt när jag sade att man naturligtvis hade samma benägenhet som nu har kommit till uttryck i socialutskottet när man satt ordförande och inte kunde finna en annan formulering, nämligen att man hänvisade till en sittande utredning — låt oss vänta på den. Det var litet självironi som jag tycker att även herr Karlsson kunde kosta på sig. Ibland vet man faktiskt, när man skriver ett betänkande, att en sådan utväg kanske var något långsökt, men man vill inte alltid bråka. När man sitter som ordförande vill man samla utskottet men när man inte är ordförande behöver man inte ta samma hänsyn utan får göra sina egna reflexioner. Man är fri helt enkelt. Man behöver inte svara för ett helt utskott. Man svarar för sig själv. Och det gör jag när jag riktar förebråelser mot utskottets förnöjsamhet och när jag säger att jag anser icke att socialstyrelsen är tillräcklig som organ för att leda denna kampanj.
Herr talman! Det är inte säkert att alla utskott arbetar med samma mönster som allmänna beredningsutskottet gjorde på sin tid. Det kan ju finnas utskott som är seriösa i sitt arbete när det gäller att hänvisa till utredningar som finns. Fru Eriksson anser att det är bra att socialstyrelsen inte gett ut råd och anvisningar, men i själva verket är det sådana som kommunerna saknat men som de behöver. Kritiken drabbar därför socialstyrelsen och även dess ledamot fru Eriksson. Vad vårdresurserna beträffar vill jag med hänsyn till att debatten fortskridit så långt bara ge fru Eriksson rådet: Läs utskottsbetänkandet, se vad det innehåller och begrunda det! Då kommer fru Eriksson fram till att vad vi har sagt innebär helt enkelt att det finns pengar till ytterligare vård men de har inte tagits i anspråk av kommunerna.
Herr talman! Man har inte ifrågasatt att det varit något fel när medel förblivit oanvända. Har man inte, när man nu är så seriös i detta utskott, undrat: Varför finns det pengar som inte används och vårdbehov som inte tillgodoses?

Herr talman! Man har väl också anvisat hur man vill lösa problemet? Över huvud taget har väl utskottet tagit upp de frågorna också och inte bara varit ett slags publiceringsapparat för inskickade uppgifter? Det hade väl legat mycket nära till hands att reflektera litet grand över innebörden i de uppgifter man hade tillgängliga.
Herr talman! Jag försäkrar fru Eriksson i Stockholm att utskottets arbete har bedrivits med all saklighet och att vi har tagit alla de hänsyn som behövts för att skriva det betänkande som vi nu behandlar.

Herr talman! Alla är vi väl lika besjälade av en önskan att söka lösa ungdomens missbruk av mellanöl och narkotika. Jag tror att ingen kan slå sig för sitt bröst och påstå att just han känner bäst till problemet och har den rätta lösningen. Vi är alla medvetna om problemet och starkt intresserade av att finna metoder att stävja missbruket, att analysera dess orsaker och inte bara syssla med symtomen. En diskussion med oss reservanter, som i dag inte vill tillgripa alltför drastiska åtgärder, är alltså i det avseendet överflödig — det blir att slå in öppna dörrar. Låt oss i stället diskutera hur vi skall gå till väga för att nå målet för vår strävan.

Jag tillät mig då att klandra utredningen därför att den trots riksdagens beslut ännu inte hade verkställt vad riksdagen begärt. Nu har utredningen villfarit vår begäran, och utredningen har utan några direktiv att bryta ut mellanölsfrågan ur sitt utredningsarbete framlagt ett förslag, så att vi har fått en proposition i ärendet. Detta håller vi utredningen räkning för. Utredningens majoritet förordar att 18-årsgränsen vid utminutering skall lagfästas och att all försäljning av mellanöl skall ske över disk samt att ett anslag till information till främst ungdomen skall beviljas. Av remisshandlingarna framgår att flertalet instanser — och bland dem är det många vilkas åsikter bör tillmätas särskild betydelse — delar den uppfattningen att man inte bör vidta alltför ingripande åtgärder innan vi har kommit fram till alkoholpolitiska utredningens helhetslösning. Praktiskt taget alla instanser går emot förslaget om diskförsäljning. Departementschefen har med hänsyn till remissinstansernas yttranden hyst en viss tvekan om att ta upp mellanölsfrågan med förtur, och åtskilliga grupper som tidigare fann frågan oroande tycks numera inte vilja förorda några förhastade åtgärder. Det är också ganska ovanligt att vi omedelbart innan en utredning framlägger sitt resultat — och alkoholpolitiska utredningens betänkande är ju snart att vänta — bryter ut en detalj som är avhängig det hela och beslutar om den. Detta är ett problem som bör sättas in i sitt stora sammanhang. Ingen kan i dag med någon större säkerhet bedöma konsekvenserna av ett radikalt beslut nu. Finansministern har föreslagit att en åldersgräns vid 18 år införs vid såväl utminutering som utskänkning av öl och att 5 miljoner kronor anslås för upplysningsverksamhet rörande alkohol, narkotika m.m. under en tid av två år. Utskottsmajoriteten föreslår i praktiken förbud för mellanöl. Det skall inte få säljas vidare. Öl skall finnas endast i tre klasser: lättöl, vanligt öl och starköl, och detaljhandeln skall få sälja öl med högst 2,8 procent alkohol. Den särskilda skatteklassen för mellanöl slopas. Det är vad majoriteten föreslår. Samtidigt har utskottsmajoriteten avvisat yrkande om att mellanölet skulle få försäljas endast i systembutiker, och motiveringen härför är att det skulle bli praktiskt besvärande för bolaget. Man skulle då få överta över 13 000 försäljningsställen. Det skulle också kunna leda till en ökad konsumtion av starkare drycker genom att besök på systembolagsbutikerna kan fresta till inköp av sådana varor. Detta är ju också riktigt. Utskottets talesman kommer väl här att närmare redogöra för den saken, förmodar jag. Det är ingen praktisk och lämplig väg att gå att helt föra över den försäljningen till systembolaget. Vi reservanter vill inte förorda ett generellt eller temporärt förbud. Vi menar att det inte löser problemen. Och här kan vi hänvisa till erfarenheter både i vårt land och i andra länder, där man har prövat detta. Det motverkar också den strävan som statsmakterna under senare år har haft att söka få en förskjutning från starkare till svagare drycker. Och där var faktiskt mellanölet avsett som ett av medlen. Det vill också synas som om vi i det fallet är på rätt väg. Systembolaget har där kommit till intressanta siffror.

Det är faktiskt första gången det har inträffat sedan 1960-talet, bortsett från strejkåret 1963. Spritkonsumtionen var under 1971 lägre än under motboksåren 1947—1954 och den nedgången gäller också för mellanöl, vanligt öl och starköl, inte bara för 1971 utan den började faktiskt tidigare. För första gången har en obruten ökning av den totala alkoholförsäljningen förbytts i en minskning. Det bör också framhållas att den starka stegringen av alkoholkonsumtionen huvudsakligen beror på öl — det vill jag gärna betona. Men om denna förskjutning är resultatet av propagandan mot starksprit, så är den ju ändå värdefull. Det är synd att den samtidigt skapar sådana problem för ungdomen som vi diskuterar i dag. Men även om 1971 var ett lågkonjunkturår vågar jag påstå att nedgången inte är temporär utan ett resultat av en medveten propagandastyrning av konsumtionen. Man får inte heller bortse från att ungdomens ökade konsumtion av öl också är en följd av levnadsstandardens stegring. Den totala alkoholkonsumtionen i industriländerna visar under de senaste decennierna en ökning som står i direkt relation till höjningen av levnadsstandarden. Man skall alltså inte låta sig förledas att tro att man löser detta problem så enkelt som många föreställer sig. I dessa andra länder kan man däremot inte påvisa den förskjutning mellan olika drycker som vi i vårt land har åstadkommit med vår styrning. Därför får man vara försiktig med att skylla allt på mellanölet. En ökad alkoholförbrukning ligger liksom i tiden, oavsett mellanölet. Man kommer aldrig förbi att missbruket beror på många faktorer, om vilka vi vet alldeles för litet. Vi har inga hållbara analyser av detta. Därför vill vi så nära inpå alkoholpolitiska utredningens väntade betänkande inte tillgripa så drastiska åtgärder som majoriteten föreslår utan tillstyrker propositionens förslag, som ändå innebär att man temporärt gör mellanölet svårtillgängligare. Man bör ha en riktigare bild av missbrukets karaktär och vad ett förbud kommer att medföra, t.ex. om man därmed driver ungdomen i ännu värre fördärv. Missbruk är ofta inte en isolerad företeelse. Det förekommer i samband med andra alkoholdrycker och även narkotika.

Majoritetens förslag innebär, som sagt, ett klart förbud. Det medger varken tillverkning eller försäljning av mellanöl — det måste vi vara på det klara med. Jag vill bara nämna att det då kan uppstå arbetslöshet inom industrin — det har man ju tidigare, t.ex. i går, talat så vackert om att man måste förhindra. Men största förlusten, om man inför ett förbud, kommer naturligtvis detaljhandeln att drabbas av, något som man kanske borde tänka på. Det kommer vidare att bli ett skattebortfall på ca 500 miljoner kronor. Det är en uträkning som kansliet gjort och garanterar är riktig. Det utgår ju också moms på den försäljning som då bortfaller. Majoriteten vill klara detta genom att begära att Kungl. Maj:t till höstriksdagen föreslår skärpt beskattning av öl. Det är enligt min mening helt otroligt att man på den vägen kan få in dessa pengar. Vore det inte under dessa omständigheter klokare att man följde departementschefens förslag och tillgrep dessa temporära åtgärder, när man ändå skall vänta till höstriksdagen för att få finansieringsfrågan bedömd och få förslag från alkoholpolitiska utredningen? Jag vill, herr talman, ta upp ett par andra frågor i samband med propositionen 61. I en motion har påpekats det problem som 18-årsgränsen kan innebära för de handelsanställdas del, och detta får vi naturligtvis inte negligera. Det har visat sig att ungdomar under 18 år i provokativt syfte — för att bevisa att ungdom under 18 år kan köpa mellanöl — gått in i butikerna och köpt öl. På folknykterhetens dag sade en framstående man i ett anförande — vill jag minnas — att provokationer av motsvarande slag och angiveri kan bli följden av en lagstadgad 18-årsgräns. Det är uppenbart att detta gagnar varken nykterheten eller nykterhetsrörelsen. Oron från de handelsanställdas sida kan därför enligt min mening naturligtvis vara berättigad. Man kan förstå att de befarar problem med 18-årsgränsen; det är vi medvetna om. Men här får man sätta in en ordentlig kontroll och följa upp frågan, inte bara vi utan också APU. Men vi anser att de handelsanställda får ett starkt stöd då de i tveksamma fall kan stödja sig på en faktisk lagstiftning — visserligen gäller inte lagen ännu, men vi förutsätter att alkoholpolitiska utredningen följer upp denna fråga i sitt fortsatta arbete. Slutligen har samma motionärer yrkat att riksdagen skall slopa den kommunala rätten att meddela dispens för försäljning av öl på annan tid än vardagar mellan kl. 8 på morgonen och 20 på kvällen. Det är naturligtvis ett led i strävan att göra mellanölet svårtillgängligt, men vi har ändå inte ansett oss kunna tillstyrka motionen. För min del vill jag gärna understryka att jag förutsätter att kommunerna ändå förhåller sig så restriktiva i detta avseende som omständigheterna medger. I en reservation behandlas frågan om vart informationsanslaget på 5 miljoner kronor skall gå. Från visst håll hävdas att beloppet skall gå till CAN, men propositionen föreslår ungdomsrådet. Kulturutskottet har uttalat sig för detta, och vi ansluter oss helt och hållet till vad kulturutskottet har sagt på den punkten. Vi menar att detta är ett ungdomsproblem, och vi tror att ungdomen själv kan bäst tala med och få kontakt med ungdomen. För min del har jag klart för mig att ungdomsrådet bör få anslaget, men det skall givetvis vara en god kontakt med CAN och man skall sköta denna fråga på ett förståndigt sätt.

Herr talman! Då vi nu behandlar detta betänkande, vill jag först erinra om att spritkonsumtionen under de senare åren har förändrats så att man kan skönja en övergång till alkoholsvagare drycker, vilket ligger i linje med vad riksdagen tidigare uttalat sig för. Vi har en utredning som fortfarande sysslar med dessa problem, och då kan det väl knappast vara riktigt att bryta ut mellanölet ur sitt alkoholpolitiska sammanhang och genomföra en särlagstiftning genom att införa förbud för detsamma eller ge det karaktären av rusdryck, vilket skulle innebära ungefär samma sak. Det går inte att göra någon säker prognos för konsumtionsutvecklingen, om Systembolaget skulle kunna överta försäljningen av mellanölet. Det står emellertid klart att en stor del av försäljningen då kommer att falla bort, vilket i sin tur leder till att tillverkningen går ned med därav följande arbetslöshet för dem som är anställda i produktionen. Om systembolaget skall kunna överta försäljnirgen, måste stora summor läggas ned på grund av ökat lokalbehov. Stora förluster kommer att drabba detaljhandeln, vars lokaler dimensionerats för denna försäljning och där vinsten på mellanölsförsäljningen ingår i lönsamhetskalkylen. Detta kan, såsom vi ser det, komma att leda till delvis ökade livsmedelskostnader. Skattebortfallet kan bli ganska stort och kan röra sig kring 400-500 miljoner kronor. Om detta skall kompenseras genom nya skatter på övriga drycker, blir det avsevärda prishöjningar. Vår alkoholbeskattning befinner sig redan nu på en sådan nivå, att väsentliga skärpningar kan medföra konsekvenser som motverkar både de nykterhetspolitiska och statsfinansiella strävandena. De kan leda till ökad hembränning, smuggling, langning, missbruk av teknisk sprit och narkotikamissbruk. Man bör inte gå emot en bred opinion som vill ha kvar mellanölet. Departementschefen har uttalat att han med hänsyn till remissyttrandena tvekade att ta upp mellanölsfrågan med förtur, eftersom åtskilliga grupper, som tidigare fann mellanölsfrågan oroande, numera inte vill förorda några förhastade åtgärder och kraven numera främst kommer från nykterhetsrörelsen, som var motståndare till mellanölets införande. Det är inte troligt att ett förbud mot mellanöl har en starkare förankring i den allmänna opinionen. Förbud brukar över huvud taget inte lösa några problem. Den i propositionen föreslagna 18-årsgränsen bör vara till fyllest för att hindra de yngre tonåringarna att skaffa sig tillgång till mellanölet. APU har framhållit behovet av att man ser till att gällande bestämmelser efterlevs, att en effektiv kontroll sker och att överträdelser beivras. Departementschefen har helt anslutit sig till dessa förslag, och jag förmodar att APU kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt detta problem i sitt fortsatta arbete. Under den senaste tiden har en mängd propagandalitteratur överlämnats åt oss, och däri framhålles de svåra verkningar som mellanölet har på ungdomen. Det är högst beklagligt om så är fallet, men det kan inte vara någon stor procent som hemfaller åt detta missbruk. Det stora flertalet av våra ungdomar är skötsamma och skall inte stämplas därför att ett fåtal missköter sig. Jag tror på införandet av 18-årsgränsen och att detta beslut följs upp med upplysning och propaganda, vartill har föreslagits 5 miljoner kronor. Denna propaganda bör bl.a. inrikta sig på ungdomens sociala, kulturella och fritidspolitiska tillvaro. Herr talman! Med dessa ord ber jag få yrka bifall till reservationen 1, som är undertecknad av herr Brandt m.fl.

Herr talman! När mellanölet kom till år 1965 var några av motiveringarna att man skulle tillskapa en dryck som skulle försäljas i livsmedelshandeln och att det skulle vara én måltidsdryck av sådan kvalitet att konsumenterna blev tillfredsställda ur smaksynpunkt. Men det anfördes också nykterhetspolitiska skäl. Genom att försäljningen skulle ske i livsmedelshandeln, menade man, skulle konsumenterna hålla sig borta från försäljningsställena för starkare drycker. Man menade också att den påbörjade övergången från starkare till svagare drycker skulle sätta fart. Det anfördes att man, genom att flytta alkoholgränsen för rusdrycker några tiondels procent uppåt till 3,6 viktprocent, skulle få en gynnsam nykterhetspolitisk effekt — hur ologiskt detta resonemang än kunde vara. Mellanölets försäljningsframgång infriade helt de högt ställda förväntningarna hos bryggerinäringen och handeln, men huruvida denna försäljningsframgång var ett utslag av det nya ölets smaksensationer eller av den ohämmade reklamkampanjen är en fråga som är svår att besvara. Vi vet dock att senare utförda prover, som företagits bland konsumenter för utrönande av hur smaken på öl med olika alkoholhalter verkar, har resulterat i att enbart experterna kunnat säga vilket öl som var vilket, om etiketterna saknades. Vi vet också att mellanölet introducerades med en våldsam reklam och propaganda — som därefter hela tiden har följts upp — som drog sådana kostnader att de 5 miljoner kronor som finansministern nu föreslår som moteld närmast verkar som en droppe i havet. Om orsakerna till mellanölets försäljningsframgångar således kan diskuteras, är det emellertid helt klart att detta öls tillskyndare totalt felbedömde den nykterhetspolitiska effekten. På detta område har utvecklingen blivit just den som de varnande rösterna förutsade. Det blev ingen övergång från starkare drycker till svagare utan precis tvärtom. Spritkonsumtionen ligger i stort sett stilla på den höga nivån, och jag återkommer härtill senare. Men under mellanölsperioden fram till 1971 har starkölsförsäljningen på ett år ökat från 19 miljoner liter till 29 miljoner liter. Och starkölet har en procentsats av 4,5 medan mellanölet har 3,6. Det är alltså en uppgång till starkare drycker. Den relativt alkoholsvaga vanliga pilsnern, som har en alkoholhalt av 2,8 procent — alltså 0,8 procent lägre än mellanölet — har kommit i kläm och nästan blivit helt utslagen. År 1964 — dvs. före mellanölsreformen — såldes här i landet 228 miljoner liter pilsner och 1971 var summan 68 miljoner liter. När det gäller lättöl har man under det senaste året noterat en försäljningsframgång, men om man gör en jämförelse med år 1964 finner man att försäljningen ligger på ungefär 53 miljoner liter båda åren. Under mellanölstiden har emellertid den totala ölkonsumtionen i liter räknat dessutom gått upp med ca 50 procent genom att mellanölet säljs i så stor skala, eller närmare bestämt 314 miljoner liter. Den totala alkoholkonsumtionen i landet — om man räknar alla sorters alkoholhaltiga drycker och räknar per invånare över 15 år — har sedan 1964 stigit med 30 procent, eller från fem till sju liter alkohol per invånare. Och det är mellanölets förtjänst! Jag nämnde tidigare att spritkonsumtionen under mellanölstiden stått stilla, och detta har nu av ölets vänner tolkats som en stor framgång. Samma argument har använts av dem som fogat reservationer vid utskottsbetänkandet. Man kan först konstatera att anspråken inte är särskilt stora. Reservanterna är nöjda med att man lyckats stabilisera spritkonsumtionen och dess skadeverkningar på den höga nivå där den låg före år 1965 genom att skapa en annan sorts alkoholkonsumtion med de nya problem den har medfört. Men inte ens denna klena tröst är självklar. Det är klart att man kan säga: Om inte mellanölet funnits så skulle svaga grupper ha hittat något annat berusningsmedel såsom sprit, narkotika, sniffning eller annat, och då är mellanölet att föredra. Men det finns inte ett spår av bevis för ett sådant antagande. Det bevismaterial som finns är inte stort men det pekar i klart motsatt riktning. Man kan nämligen på ganska säkra grunder anta att till mellanölets synder skall läggas att det troligen blivit inkörsporten till ännu värre saker, att det har blivit en tillvänjningsdryck. Bästa beviset härför är att man kan konstatera att det är just under den tid som mellanölet har funnits i livsmedelshandeln som missbruket av andra gifter, inklusive sniffning, har brett ut sig mest. Det tycker jag är det mest slående beviset. Beträffande stagnationen i spritkonsumtionen kan bara konstateras att den visade ungefär samma utveckling också före mellanölstiden. De tio mellanölsfria åren efter den stora alkoholrevolutionen har visat precis samma utveckling, och försäljningskurvorna kan på intet sätt kopplas samman med försäljningskurvorna för öl. Däremot kan ett klart samband spåras mellan spritförsäljningen och vinkonsumtionen. Nya systembolaget har alltsedan mitten av 1950-talet drivit sin propaganda för vin, och konsumtionen därav har under den tiden tredubblats med stark accent på den senaste tiden. Man torde alltså kunna säga att Systembolaget haft en viss framgång med sin reklam, även om den naturligtvis har kommit i skymundan för de framgångar som ölhanteringen har haft i sin skrupelfria reklam för sin dryck. Men utgångspunkterna och avsikterna har ju också varit helt olika. Systembolaget har haft att utan vinstintressen styra konsumtionen efter de riktlinjer som riksdagen beslutat, medan ölnäringens målsättning har varit att sälja så mycket som möjligt, att tjäna så mycket pengar som möjligt utan hänsyn till verkningarna. Det låter nästan som ett hån när en bryggeridirektör i radio talar om att om det blir ändringar i sättet att försälja mellanöl, måste riksdagen och samhället ta ansvaret, enkannerligen då för sysselsättningen. Min fråga blir: Vilket ansvar har direktören tagit för de skador som hans näring orsakat? I en informationsskrift som Bryggareföreningen utsänt till riksdagens ledamöter talas om att ölskatten räcker till så och så många tusen vårdplatser, men naturligt nog nämns inte ett ord om det behov av nya vårdplatser som just den näringen skapat. Riksdagen har vid två tillfällen under senare tid uttryckt sin oro över alkoholkonsumtionens utveckling och mellanölets andel däri. Herr Brandt har själv såsom ordförande undertecknat det senaste betänkandet från skatteutskottet med detta innehåll. Herr Brandt har i dag ytterligare understrukit den oro han känner. Alkoholpolitiska utredningen har — enhälligt, om jag inte minns fel — konstaterat samma sak. Personligen har jag inte stort annorlunda bedömningar än APU, men när det gäller åtgärder för att råda bot på det onda skiljer sig bedömningarna. Man fick nästan det intrycket att APU lade fram ett förslag med små marginella ändringar av dagens system bara för att på något sätt ge riksdagen ett förslag till åtgärder som kunde hålla den lugn. Förslaget innebär lagstadgad 18-årsgräns och försäljning endast över disk. Ingen av de föreslagna åtgärderna var särskilt omfattande, men finansministern plockade ändå bort hälften och föreslog bara 18-årsgränsen. Utskottsmajoriteten menar att detta förslag innebär så små förändringar att det närmast är att betrakta som ett slag i luften och med mycket små verkningar mot det missbruk som alla har konstaterat föreligger. Förslagets största svaghet ligger i att lagen om 18-årsgräns inte effektivt kan efterlevas. Svagheten nr 2 är att snabbköpskassörskor och affärsbiträden skall agera som lagens hantlangare. Det är inte så lätt när det kolliderar såväl med kundens som affärsinnehavarens intressen. 18-årsgränsen kommer således troligen aldrig att effektivt kunna upprätthållas, liksom man kan befara att langningen från livsmedelsbutiken blir nästa stora problem. Då således varken APU:s majoritet eller finansministern kunnat anvisa någon väg att lösa svårigheterna har utskottet tvingats angripa mellanölsproblematiken från andra utgångspunkter. Som jag i början av mitt anförande antydde, fanns inte de stora ölungdomsproblemen före 1965, då vi hade ett öl i livsmedelsbutikerna med en alkoholhalt av bara 2,8 procent. Det kan naturligtvis inte med säkerhet sägas att allt skall återgå till denna relativa problemfrihet om man återgår till det alkoholsvaga ölet, men de största förutsättningar finns i alla fall att vi skall få ett bättre sakernas tillstånd. Utskottsmajoriteten har därför anslutit sig till den uppfattning som APU-ledamöterna Burman och Nyberg företräder liksom de motionärer som velat klassificera mellanölet som rusdryck så att det därmed endast får försäljas i systembutikerna. Med undantag för herr Hörberg anser dock utskottsmajoriteten att man får sätta tilltro till systembolagets bedömning att man inte kan ombesörja försäljningen i den omfattning som i dag sker i livsmedelshandeln. För att därför minska efterfrågan föreslår utskottet, att den särskilda skatteklassen för mellanöl slopas och att skatteförhållandet därmed blir detsamma som rådde 1964. Reservanterna i utskottet har mobiliserat en del skäl för att mellanölet även fortsättningsvis bör distribueras på samma sätt som i nuläget. Ett av skälen är av mycket pessimistisk art, nämligen att ungdomen måste ha berusningskällor och att den därför kommer att söka ersättningsmedel för mellanölet som är värre. Jag har tidigare i mitt anförande talat om hur illa det påståendet stämmer överens med verkligheten. Så anför reservanterna statsfinansiella skäl och säger att skattebortfallet blir inemot 500 miljoner kronor. Men de bryr sig inte om att i sak bemöta utskottsmajoriteten, som ju ändå i sin skrivning anvisat på vilket sätt skattebortfallet skall kompenseras. Man polemiserar i stället mot den ytterligare förbättring av samhällsekonomin i följd av minskade kostnader för polis och sociala ändamål som beräknas kunna bli följden men som utskottsmajoriteten inte har för avsikt att räkna in i skattetäckningen. För övrigt är det mig veterligt första gången som ett utskott har rekommenderat riksdagen att anta ett uttalande som motiverar en stor alkoholkonsumtion med statsfinansiella skäl. När reservanterna räknat med inemot 500 miljoner kronor i skattebortfall, så har de inte bara räknat dagens hela skatteintäkt på mellanölet utan de har också räknat in den föreslagna höjningen från den 1 januari nästa år, vartill man också måste lägga en viss konsumtionsökning för att komma upp till de 500 miljonerna. Men det märkvärdigaste av allt är att reservanterna tydligen räknar med att de som i dag dricker mellanöl i fortsättningen skall dricka vattenledningsvatten. Vore det så enkelt att lösa alkoholproblemet, så är utskottsreservanterna att gratulera. Majoriteten har en annan uppfattning. Mellanölskonsumenterna kommer väl i huvudsak att lämna den drycken — det skall inte bli något förbud på den men kanske den inte ens blir intressant för bryggerierna att tillverka i fortsättningen — och gå över till någon annan dryck, och pilsner kommer väl att återta sin förlorade terräng. Konsumtionsförändringarna för starköl och lättöl blir inte så stora och jämnar väl troligen ut varandra i stort sett. Då skatten på A-ölet är 60 öre per liter och på B-ölet, dvs. säga mellanölet, I krona och 30 öre per liter, uppstår ett skattebortfall. Konsumtionen av mellanöl uppgick år 1971 till 314 miljoner liter, vilket innebär att skattebortfallet blir 220 miljoner kronor och inte 500 miljoner kronor. Om summan slås ut på den samlade ölkonsumtionen, blir kanske pilsnern 15—20 öre dyrare per flaska än den är i dag, vartill kommer att förslaget till nya skatter från den 1 januari nästa år höjer priset på pilsner med ytterligare 2 öre per flaska utöver propositionsförslaget. Utskottet anser dock att pilsnern inte ensam bör svara för den ökade skattebördan, utan att relationen till andra drycker bör beaktas. Därför beställer man hos Kungl. Maj:t ett skatteförslag till höstriksdagens början, i vilket lämpliga avvägningar bör göras. För den mellanölskonsument som övergår till alkoholsvagare dryck innebär det ändå en besparing, då det utöver skatten också är en annan liten prisskillnad mellan pilsner och mellanöl. Och det kan ifrågasättas om han känner någon smakskillnad. Ett annat märkligt argument som reservanterna använder sig av är sysselsättningen. Detta argument förutsätter också att mellanölskonsumenten skall övergå till vattenledningsvatten. Åtgången av arbetskraft kan nämligen inte variera särskilt mycket om drycken som tillverkas har 8 tiondels procent lägre alkoholhalt. Samma sak kan sägas om utrymmena i livsmedelshandeln och att ökade priser på andra varor skulle bli följden om mellanölet kom bort. Annars måste reservanterna mena att handeln har passat på och tagit litet extra avans just på mellanölet. Det skulle i så fall vara ett praktexempel på hur det enskilda vinstbegäret nu har slagit sin rot i alkoholhandeln. Jag tycker det verkar som argumentnöd om man måste använda människors naturliga oro för sysselsättningen för att bevara kvar en dryck som i sin legitima användning så lätt kan ersättas av en annan och som när den används ansvarslöst skapar stora problem. Den enda sysselsättning som jag kan se blir lidande vid en klassificering av mellanölet som rusdryck är den som ordningsmakten, socialarbetare och försäkringsfolk har. Jag trodde verkligen det var en Gudi behaglig gärning om man kunde begränsa dessa människors arbetsuppgifter. Men är det bara fråga om att skapa sysselsättning oberoende av vad som åstadkommes så har jag naturligtvis fel. Den andra frågan som berörs i propositionen och utskottsbetänkandet är viktig, men inte på samma sätt, och det är ett värdefullt komplement till själva lagstiftningen. Jag menar här upplysningskampanjen. Som jag förut sagt, ser jag upplysningskampanjen som en moteld till de försäljningsansträngningar som görs från öloch alkoholnäringarna och även från illegala källor. Det kan tyckas att utskottsförslaget undanröjer det största behovet av en upplysningskampanj, men så är ingalunda fallet. Det finns tillräckligt mycket farliga drycker och droger ändå som mer än väl motiverar att pengar anslås till den föreslagna kampanjen.

Även reservanterna har ju för övrigt konstaterat att den ökande alkoholkonsumtionen snarare är ett utslag av stigande levnadsstandard än tvärtom. Sedan många år finns en halvstatlig organisation vars namn numera är Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning till vilken organisation utöver nykterhetsrörelsen praktiskt taget hela Folkrörelsesverige är anslutet. Denna organisation har haft upplysningsfrågorna som sin huvuduppgift, och man har blivit specialist på detta område. Det förefaller därför majoriteten i utskottet mest naturligt att CAN är den riktiga instansen när det gäller fördelningen av kampanjens medel och att dess erfarenhet betyder mer än statens ungdomsråds något större kontaktytor mot ungdomen. Jag har medvetet inte gått in på några mer eller mindre säkra intervjuundersökningar som gjorts. En undersökning som inte har officiell prägel och inte är kontrollerad kan styras mer eller mindre. APU har hänvisat till någon med officiell prägel, och jag vill endast nämna att den undersökning som gjorts vid skolor, sociala myndigheter och hos polisen entydigt pekar åt ett håll, nämligen ökade besvärligheter med mellanölet, och för övrigt tror jag att det för kammarledamöternas ställningstagande räcker med de personliga iakttagelser man själv gjort. Det har pratats i denna fråga som om den enbart skulle drivas av landets nykterhetsrörelse. Det är att överskatta denna rörelses slagkraft. Mellanölet har blivit ett socialt problem för alla grupper. Låt mig avslutningsvis åberopa ett citat från en känd man som fru Åsbrink använde för en liten tid sedan och som löd: ”Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna.” Låt mig själv fortsätta: Här är inte fråga om nykterist mot ölkonsument utan här är en fråga om hur vi alla skall gemensamt göra vårt samhälle så bra som möjligt, och ingen kommer ifrån sitt ansvar. Det är ytterst fråga om solidaritet olika grupper emellan. Den starke skall hjälpa den svage, och här gäller det om den konsument som använder mellanölet utan att det uppstår några problem är beredd att avstå därifrån eller att få litet extra besvär för att skaffa det och därmed hjälpa den svage som inte orkar klara sig lika bra. Kan vi för övrigt med någon styrka angripa den nedbusning som vi är överens om pågår, skrika på polis och kraftåtgärder, om vi samtidigt i alla livsmedelsbutiker tillhandahåller en av de viktigaste förutsättningarna för denna s.k. nedbusning? Nu är utskottsmajoriteten inte så optimistisk — eller skall jag säga blåögd — att den tror att försvinner bara mellanölet från livsmedelshandeln så är alla problem lösta. Men man tror att det finns en väsentligt mycket större chans att förhållandena skall bli bättre. Och det sämsta man kan göra för att lösa ett problem är att inte göra någonting eller att göra vad som ligger närmast därintill, och det är det som reservanternas förslag innebär. Herr talman! Jag ber med det sagda att få yrka bifall till skatteutskottets förslag i dess betänkande nr 30.

Herr talman! Alla har väl vid det här laget tagit ställning i denna fråga, och jag hade därför inte tänkt polemisera särskilt mycket. Jag skulle i mitt anförande nöja mig med att tala om hur vi ser på denna fråga. Men kanske skall jag ändå tillåta mig att säga några ord med anledning av vad herr Wärnberg yttrade. Jag vill ytterligare betona att det nu kommer vittnesbörd från många talare om de svåra problem som sammanhänger med mellanölet, och jag sade inledningsvis att vi känner till detta lika bra. Jag påverkas alltså inte personligen av dessa vittnesbörd, utan frågan är vilka resultat man uppnår med de åtgärder man vill genomföra. Herr Wärnberg raljerade med minskningen av den totala alkoholkonsumtionen. Jag vill framhålla att det förhållandet, att den totala konsumtionen av maltdrycker har sjunkit från 1969, väl ändå är värt att notera. Nykteristerna, som tar så allvarligt på denna fråga, skall alltså inte försöka trolla bort den omständigheten att det har blivit en stagnation i alkoholkonsumtionsutvecklingen. Det måste väl för er vara värt att notera i nästan högre grad än för dem som inte är nykterister. Jag tillät mig uttala min tillfredsställelse över att det nu förhoppningsvis är slut på den oavbrutna stegringen. Det måste väl ändå vara något att notera utan att man fördenskull säger att allting är bra, men vi fortsätter efter denna linje. Herr Wärnberg sade vidare beträffande de 500 miljonerna att detta var första gången man i en alkoholpolitisk debatt i riksdagen hade motiverat en stor alkoholförtäring med statsfinansiella skäl. Men skillnaden i detta fall är ju att man nu inte diskuterar åtgärder mot alkoholkonsumtionen t.ex. i form av prishöjningar utan att utskottsmajoriteten föreslår en åtgärd, som medför ett underskott på ca 500 miljoner kronor. Vi måste väl ändå försöka ta reda på hur man skall klara detta. Man kan inte blunda för det, och det gör ju inte heller utskottet, som för övrigt vill ha en höjning över hela linjen. Jag kan vidare slå fast att jag inte fick något besked om konsekvenserna av ett förbud. Vi vet ingenting om vilka verkningar ett mellanölsförbud medför. Vi har ingen aning om detta, eftersom det inte finns någon sådan analys. Och att mellanölet inte har skulden till narkotikamissbruket visas av att sådant missbruk förekommer även i länder, där man kanske inte dricker öl alls.

Herr talman! Låt mig börja med statistiken. Det är tänkbart, om man lägger ihop alla sorter, att det varit en mikroskopisk minskning av ölkonsumtionen under det senaste året. Men i propositionen står det att 1969 dracks 310 miljoner liter mellanöl, 1970 314 miljoner och 1971 också 314 miljoner liter, så mellanölet har faktiskt inte minskat. Herr Brandt säger att vi inte bevisat att ett slopande av mellanölet skapar ett bättre förhållande. Nej, vi har inte kunnat bevisa någonting, men alla tecken pekar åt det hållet. Dessutom har herr Brandt inte företett några som helst bevis för att det kommer att gå som han säger. Däremot visar utvecklingen att vi troligen har rätt. Herr Brandt uttrycker oro för utvecklingen, men han vill inte göra någonting därför att han inte har absolut klara bevis för att den föreslagna åtgärden kommer att leda till en förbättring. Jag har sagt att det sämsta man kan göra är att göra ingenting eller närmast därintill. Jag har fortfarande ingen anledning, herr talman, att göra annat än yrka bifall till skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Det har nu gått sju år sedan riksdagen den 21 maj 1965 fattade beslut om införandet av mellanöl. Den tidsperiod som har gått sedan dess har givit oss lärorika erfarenheter av vilka verkningar beslutet fått för samhället och framför allt för dagens ungdomsgeneration. Det sades i den debatt som föregick 1965 års beslut att motivet för ett mellanöl var att erbjuda allmänheten ett godare och ett fylligare öl. Erfarenheterna har visat att uttalandet stämde åtminstone på en punkt. Det blev faktiskt ”fylligare”. Det goda man avsåg förbyttes snart i det onda, och det är vad sju års erfarenhet har lärt oss. Det finns, herr talman, en gammal sanning i Havamal, som också dagens situation har bekräftat: Ej är så gott som gott man säger Ju mer du dricker, dess mindre vet du vart ditt vett tar vägen. Öldrickandet är något av mänsklighetens gissel, som varje samhälle och varje generation sannolikt fått erfara, men jag vill ändå starkt ifrågasätta, om öldrickandet någonsin varit mera ”inne” bland ungdomen än vad fallet är i dag. Vi må betänka att varje år konsumeras ungefär 300 miljoner liter mellanöl, och det är en förgiftning av samhället, som verkar svårt nedbrytande på människorna. Men det oaktat fanns det en ledamot av riksdagen, som så otåligt väntade på en proposition om mellanöl att vederbörande måste efterlysa densamma interpellationsvägen. Vad den prestationen fick för återverkningar behöver jag inte närmare belysa. Vi kan ändå konstatera, var vi än står i denna fråga, att .alkoholens skadeverkningar i vårt svenska samhälle utgör ett allvarligt hinder för det välstånd och den trygghet som vi vill skapa. Oron för mellanölets skadeverkningar gäller främst ungdomen, och dagens ungdomsgeneration är mer än någon tidigare utsatt för påverkan till ett avancerat öldrickande, inte minst på grund av mellanölets lättillgänglighet i 13 000 livsmedelsbutiker. Det är därför som skatteutskottets majoritet föreslår att mellanölet skall försäljas endast i systembolagets butiker och behandlas som starksprit. När vi 1965 diskuterade mellanölet siade man om en övergång från starkare drycker till det svagare mellanölet. Det blev inte riktigt så. Vi fick en mera markant övergång från den svagare pilsnern till det starkare mellanölet, och därmed kom det att också förfela sin verkan. Personligen måste jag säga att man inte botar ett redan alkoholsjukt samhälle genom att man tillskapar en ny ölsort. Det tillhör också de erfarenheter som vi fått göra. Jag skall självfallet inte avkunna några domar över jasägare och nejsägare, men de som bildade riksdagsmajoriteten för mellanölet 1965 påtog sig ett ansvar som rimligen inte borde upprepas i dag. Mellanölet blev den stora ekonomiska framgång för bryggerierna och aktieägarna som några av oss hade djärvheten att framhålla i riksdagsdebatten 1965. Lika stor som framgången blev för dessa, lika stora blev alkoholskadorna för samhället. Rimligen borde det vara så att de som tar vinsterna av ölhanteringen också borde bära samhällets kostnader för alkoholskadorna. Det var beklämmande att följa propagandan för mellanölet från tillverkarnas sida. Helt cyniskt inriktade de sin försäljningskampanj på ungdomen. Landet dränktes i färgglada broschyrer och affischer där ungdomen tyckte att det var skönt med mellanöl, och i tidningarna annonserades för miljontals kronor. TV hade den goda smaken att inför dagen D montera upp sina kameror framför bryggeriernas portar för att få den första bilden på de fullastade långtradarna på väg att sprida ut sitt gift i samhället. Men det dröjde inte så länge förrän denna hallelujastämning började få inslag av eftertankens kranka blekhet. Rapporter från skolmyndigheter, polisen och sociala myndigheter om brott och våld som tätt följde i bland annat mellanölets spår strömmade in.

Herr Wärnberg har i egenskap av utskottets talesman på ett utförligt sätt redogjort för utskottets förslag, och jag skulle kunna nöja mig med att helt instämma i hans anförande. Några ytterligare synpunkter vill jag ändå anföra. Jag vill ingalunda påstå att utskottets förslag löser hela detta problem med mellanölet och dess skadeverkningar, men ett beslut av riksdagen enligt utskottets förslag är ändå ett allvarligt menat försök att angripa de symtom som lett fram till dagens missförhållanden. De samtal som jag haft med ungdomar som redan blivit vanebrukare av mellanöl har ganska entydigt gett vid handen att debuten skedde genom lättillgängligheten i livsmedelsbutiken. Om åtkomsten av mellanölet krävt en resa på några mil till en systembutik, hade inte frestelsen och nyfikenheten varit lika påträngande. Man kan därför gå ut från att intresset för mellanöl och frestelsen att köpa det minskar med ökade avstånd till butiken och med den skärpta kontrollen vid inköpen. Eftersom mellanölet är inkörsporten till starkare drycker måste den förebyggande åtgärden vara att försöka fördröja debuten så länge som möjligt. Kan vi, herr talman, på det sättet och med de åtgärderna bara rädda hundra ungdomar från en tidig alkoholdebut eller en debut över huvud taget har vi vunnit en mycket stor framgång. Skatteutskottets förslag har också fått ett kraftigt gensvar hos allmänheten. Jag förmodar att ni, ärade kammarledamöter, i dessa dagar har fått motta petitionslistor, skrivelser och personliga uppvaktningar om att i voteringen stödja skatteutskottets förslag. Aktiva ungdomsgrupper har själva tagit initiativ till opinionsyttringar.

Herr talman! Jag ber med detta att få instämma i det yrkande som framställts av herr Wärnberg, nämligen bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Mellanölsfrågan har blivit ett hett debattämne sedan skatteutskottets majoritet föreslagit att mellanölet inte längre skall få säljas över livsmedelshandeln och att man skall tillämpa de bestämmelser som gällde för öl före mellanölets införande på den fria marknaden. Vi har som riksdagsledamöter den senaste tiden blivit utsatta för en propagandaapparat som aldrig tidigare både från motståndarna till mellanölet och från dem som tycker att allt är ganska väl beställt som det är och inte önskar den omläggning som utskottsmajoriteten föreslår. Från motståndarna till mellanölet — och där finns det stora intressegrupper som står fria från nykterhetsrörelsen — har framförts de synpunkter som utskottet har gjort sig till talesman för. Risken är att allt yngre åldersgrupper blir brukare av berusningsmedel. De skrivelser som vi har fått motta från det hållet har många gånger varit enkla dokument med namnunderskrifter från grupper som känt sitt ansvar för ungdomen. Det är bara att konstatera att det vi trodde skulle vara en måltidsdryck av tämligen hög kvalitet i stället blivit vad många befarade — ett berusningsmedel som genom sin lättåtkomlighet blivit en fara framför allt för yngre åldersgrupper, vilka riskerar att grundlägga alkoholvanor som kan bli ödesdigra för dem i framtiden. Den andra grupp som sökt påverka oss med sin propaganda synes ha helt andra resurser till sitt förfogande. Här är det inte fråga om att ens antyda mellanölets skadeverkningar, utan här framhåller man bara de värden som ligger i den höga kvaliteten och talar om vilken blygsam konsumtion vi har i vårt land jämfört med andra länder. Svenska bryggareföreningen har gett oss material som visar vår konsumtion och vilket skattebortfall det skulle bli om skatteutskottets förslag vann riksdagens gillande. Det material som vi har fått är påkostat och snyggt uppställt. Det är ett förnämligt omslag, det är gott papper, det har ett helt annat utseende än vad vi har fått från dem som har velat ta bort mellanölet. Men innehållet är något av det mest cyniska som jag sett. Vi ser här på TV-skärmen att man talar om skattebortfallet och visar vad man med det går miste om: 12 800 vårdplatser på sjukhus eller 20 800 daghemsplatser eller 2 700 universitetslektorer — allt detta per år. Nu vet man ändå inte hur stort ett eventuellt skattebortfall skulle bli. Och jag vill liksom herr Wärnberg påpeka att skatteutskottet föreslår vägar för en täckning av det. Men det allvarliga är hänsynslösheten i de argument som bryggerinäringen för till torgs. Skall vi för att få in en viss summa pengar offra hälsa och framtid för stora ungdomsgrupper? Den värdering som tillskyndarna av det här reklammaterialet står för är främmande för all social och medmänsklig hänsyn. Offra människors hälsa och framtid för att få in pengar! Nu talar bryggerinäringens propagandamaterial inte om annat än statens inkomster på hanteringen, men bakom det ligger givetvis i första hand rent själviska intressen. Man visar också med staplar hur stora skatteinkomsterna är för olika sorters öl. Som vi ser av det diagram jag nu visar på TV-skärmen svarar starkölet för 59 miljoner kronor i runt tal, mellanölet för 408 miljoner, pilsnern för 40 miljoner och lättölet för 4 miljoner. Det här är en skrämselpropaganda som man inte trodde att sansade människor i ett modernt samhälle skulle använda sig av. Den debatt vi nu för kan lätt sätta känslorna i rörelse, men jag tror att man innan riksdagen fattar sitt beslut skall se på frågan från olika synpunkter. Låt oss först fastslå en sak. Det förslag som utskottet lägger fram löser inte alkoholfrågan mer än till en del. Det kommer att behövas insatser på många områden för att vi skall komma till rätta med problemen. Det stora flertalet av dem som köper mellanöl använder det som måltidsdryck, och om det blir svåråtkomligt får de göra en uppoffring genom att avstå från vad de tycker är en smaklig måltidsdryck. Det kan dock inte bestridas att just dryckens lättåtkomlighet skapar möjligheter för dem som utnyttjar den som berusningsmedel. Försvårar man åtkomligheten stoppar man givetvis inte alla möjligheter att anskaffa mellanöl, men man stoppar det mesta. Nu påstås det att vi hamnar i ett allt värre elände, för om ungdomarna inte får köpa mellanöl så tar de till andra farliga gifter. Det är bara vad man tror. Men vi får givetvis inte bara slå oss till ro om mellanölet nu skulle försvinna från livsmedelshandeln. Propaganda och upplysning genom samhällets försorg kommer alltid att erfordras. Att lättåtkomligheten av en rusdryck inleder till köp och missbruk har vi ju fått erfara när vi släppte starkölet fritt i ett par försökslän. Regeringen blev tvingad att stoppa den föreställningen innan försöksperioden var slutförd. Erfarenheterna talar här sitt tydliga språk. I reservationen 1 bagatelliserar man faran med ungdomens alkoholbruk och söker visa vilka risker vi skulle ta genom att försvåra tillgången till mellanöl. Man erkänner dock att mellanölet är ett berusningsmedel, och därmed tycker jag att man har uttömt de sakliga argumenten för mellanölets fortsatta berättigande som handelsvara i livsmedelsbutikerna. Vi hade ett pilsnerelände här i landet förr, när den drycken hade en alkoholhalt av 3,2 procent, men problemen försvann praktiskt taget när man sänkte alkoholhalten till 2,8 procent. Detta bevisar att det just är alkoholhalten i ett öl som ställer till besvären. Den legale brukaren av mellanöl, som använder drycken som måltidsdryck, kommer säkert att få uppleva att bryggerinäringen kan tillverka en god dryck med den nuvarande pilsnerns alkoholhalt. Man har lyckats med att få fram en bra dryck på 1,8 procent, och bryggeribranschen skryter gärna om det. Den vanlige konsumenten frågar säkert inte efter en viss mängd alkohol i drycken utan är nöjd om varan har hög kvalitet. Skulle det mot förmodan bli någon liten kvalitetsförsämring, så bör alla ansvarsmedvetna människor acceptera det, eftersom de genom denna s.k. uppoffring kanske räddar många ungdomar från att få alkoholskador. Dagsläget är det att vi kommit i en kritisk situation i vad gäller ungdomens alkoholvanor, och mellanölet är inkörsporten. Ett misstag begicks när mellanölet infördes, och vi måste nu ha mod att rätta till det. Skadeverkningarna kostar i pengar betydligt mer än vad mellanölet ger i inkomster, och skattebortfallet kan lätt kompenseras enligt utskottets förslag. Skattebortfall och skattekompensation är i detta läge helt ointressanta saker. Vad frågan gäller är att vi har ett svårt socialt problem som tarvar radikala åtgärder. En av åtgärderna — och den som kommer att ge det snabbaste resultatet — är att stoppa mellanölsförsäljningen från livsmedelshandeln i enlighet med utskottets förslag. Riksdagen har ett ansvar för de unga i vårt land. Låt oss därför ta vårt fulla ansvar, även om vi kanske trampar bryggerinäringen på tårna och utsätter de legala brukarna av en dryck för vissa besvär. Jag tror att samhällsansvaret är tillräckligt stort för de flesta för att man skall kunna ta det steg som utskottsmajoriteten nu föreslår.